Herr talman! Egentligen är sakernas tillstånd bedrövligt och oroande -- bedrövligt för att vi inte har kunnat arbeta oss fram till ett försvarsbeslut denna vår och oroande när man funderar över möjligheterna till ett beslut nästa vår. Både uppskovet och risken för ytterligare förseningar är ytterst allvarliga såväl för vår trovärdighet som för försvarets framtid, och inte minst för de försvarsanställda. För att först uppehålla mig en stund vid behandlingsfrågor och tid för försvarsbeslut vill jag säga att vi, i folkpartiet liberalerna, anser att bekymren började då försvarsministern föll för locktonerna från överbefälhavaren och Carl Bildt, som ju förordade att försvarsbeslutet skulle tidigareläggas ett år. Ett av motiven i den argumentering som fördes var att hela försvarsmakten måste behandlas i ett svep och att armébeslutet inte kunde fattas separat. Försvarsministern borde, lika väl som vi med rätta gjorde, ha kunnat hävda att beslutet om armén var en rest från 1987 års försvarsbeslut. Beslutet om armén kom ju sedan också att fattas separat, dock efter det att den nya försvarskommittén förberett ärendet. Det kan tyckas onödigt att uppehålla sig vid det som varit. Men det är inte utan betydelse när man diskuterar framtiden och de åtgärder som skall vidtas för att skapa förståelse för de beslut som måste fattas, så att åtminstone en del av vår försvarsmakt bibehålls. Huruvida försvarsministern var inblandad i beslutet, i den socialdemokratiska gruppen, om att lägga ner försvarskommittén kan jag inte uttala mig om. Men även detta beslut var olyckligt och kommer att tynga det fortsatta arbetet med att förbereda det försvarsbeslut som i alla fall teoretiskt skall fattas nästa vår. Just senareläggning och metoden att förpassa frågor till utredningar gör det omöjligt att nu fatta beslut. Även detta är till förfång för utvecklingen i försvarsmakten. En uppgift fullbordade dock försvarskommittén. Den utvärderade den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld. Detta betänkande ställde sig de fem partier bakom som då fanns representerade i kommittén, och enligt vår uppfattning är den lägesbild som där tecknades fortfarande aktuell. Givetvis måste en uppdatering göras med tanke på slutarbetet inför nästa försvarsbeslut. Den positiva utvecklingen i Centraleuropa kvarstår, liksom dialogen mellan stormakterna. Likaså kvarstår de viktiga strategiska och militärgeografiska motsättningarna mellan USA och Sovjetunionen. Vårt närområde berörs dels genom kärnvapensituationen, där Sovjetunionens starka beroende av Murmanskområdet kvarstår, dels genom att Baltikum och Östersjöområdet fått ökad betydelse som skyddszon för det ryska kärnlandet genom Warszawapaktens upplösning. Förutsättningarna för den marginaldoktrin på vilken vi byggt vår uppfattning om vårt totalförsvars utformning har ändrats genom de militärgeografiska förändringarna på kontinenten. Några övertygande argument för att vi skulle frångå vår i politisk enighet grundlagda politik om nödvändigheten av ett starkt svenskt försvar finns inte i dag. Även om utvecklingen i vår omvärld inte har varit föremål för några drastiska förändringar sedan det säkerhetspolitiska betänkandet justerades har en för vårt totalförsvar viktig händelse ägt rum, nämligen Gulfkriget. Det är helt otänkbart att erfarenheterna från detta krig inte skulle finnas med i förberedelsearbetet inför nästa försvarsbeslut. Visserligen kan man misstänka att alla åsikter om nödvändiga satsningar kan finna stöd vid en utvärdering, men erfarenheterna måste utnyttjas. Redan utan alltför inträngande studier kan det konstateras att betydelsen av ett heltäckande luftförsvar slogs fast -- just ordet heltäckande är viktigt att poängtera. Vi har i trängda ekonomiska situationer en benägenhet att i samband med vår planering vara till freds med ensidiga satsningar på bekostnad av helheten. Detta kan visa sig ödesdigert, om funktionerna skall användas. Vi väntar nu på ÖBs svar beträffande de planeringsanvisningar som lämnades av regeringen i början av året. En av de förändringar som regeringen då gjorde var att man skulle utgå från ändrade mål för totalförsvaret. Detta är i och för sig anmärkningsvärt, eftersom riksdagen tidigare har lagt fast de gällande målen, senast i samband med En av förklaringarna när det gäller tillvägagångssättet var givetvis att ÖB uttalat sig oförmögen att uppfylla gällande mål på den ekonomiska nivå som regeringen lade som grund för planeringen. I ett säryrkande i försvarsberedningen har folkpartiet liberalerna, tillsammans med moderata samlingspartiet och centerpartiet, framfört att man önskar belysa en sammansättning av försvarskrafterna med utgångspunkt i gällande mål. Vi kan här i dag inte diskutera framtiden utifrån svaren beträffande dessa planeringsanvisningar, men en principdiskussion är möjlig. Utgångspunkten för diskussioner och ställningstaganden om arméns framtida struktur måste vara en realistisk syn på kvaliteten i förbanden. Vi i folkpartiet liberalerna har under många år påpekat att den materiella standarden måste höjas, och det är vår förhoppning att även andra partier nu ska ha kommit till insikt om att kvalitet måste prioriteras före kvantitet. Vi har, i konsekvens med våra tidigare förslag, begärt att överbefälhavaren skall belysa ett alternativ, där en påtaglig modernisering genomförs på ungefär hälften av brigaderna före år 2000 samt att handlingsfrihet bibehålls att vid nästa försvarsbeslut utöka moderniseringsarbetet. En förutsättning för att detta skall vara genomförbart är med säkerhet att fredsorganisationen bantas och att underhållet av äldre materiel begränsas. De krav på förstärkningar kvarstår som vi förordade inför 1987 års försvarsbeslut och som det fattades beslut om, nämligen sjukvårdstransporthelikoptrar och kvalificerat luftvärn. Medlen som anslogs kom nämligen att användas till drift när det gäller dagens arméorganisation i stället för till materielinköp. Vi anser alltså att den utvecklingslinje som vi har förordat och som vi vill ha belyst överensstämmer med de försvarspolitiska målen. Om det visar sig svårt att realisera denna handlingsfrihetsmodell måste kvaliteten sättas före numerären i det fortsatta arbetet. Vi kan under inga omständigheter fortsätta med den urgröpning av kvaliteten som har fortgått under alltför lång tid. Även för marinstridskrafterna bör i huvudsak arbetet med den inriktning som lades fast i 1987 års försvarsbeslut fullföljas. Utvecklingen av ubåtssystemet och anskaffningen av amfibieförband är ett resultat av de beslut som då fattades. Man bör dock allvarligt överväga om inte problem med den fördyring som det nya ubåtssystemet drabbats av skall lösas genom att medel tillförs. Folkpartiet liberalerna kan naturligtvis med tillfredsställelse notera sjösättningen för en månad sedan av Smyge, den testrigg/det försöksfartyg som vi tog initiativ till 1987. Erfarenheterna från detta arbete bör ge resultat vid utformningen av kommande generationer ytstridsfartyg -- ytstridsfartyg som kommer att anpassas för minjakt, minering, bevakning, ubåtsskydd och attack. De beslut som fattats om inriktningen mot anskaffning av fyra tunga kustrobotbatterier har inte kunnat fullföljas. Med den förändring av överskeppningskapaciteten i Östersjöområdet som skett kan en lägre ambitionsnivå godtas. Men enligt vår mening finns det vägande skäl att anskaffa en kustrobotenhet för placering på Gotland. Vi har också förutsatt att det, mot flyganfall väl skyddade, fasta kustartilleriet i de viktigaste områdena skall vidareutvecklas. Marinens helikopterförbands placering har aktualiserats, främst genom kopplingen till genomförandet av beslutet om Tullinge och skrivningarna i propositionen om att en modernisering av helikopterbasen på Säve skulle anstå. Även om inga förslag ännu har framlagts, är det en helt oacceptabel tanke att tillgången på helikoptrar i Västerhavet skulle upphöra. Frågan om helikopterkapacitet är inte enbart en försvarsfråga. Vi kan inom ramen för det sambruk vi alla strävar efter för att till fullo utnyttja våra samlade resurser inte godta att den civila räddningstjänsten i Västerhavet helt skulle hänvisas till norsk och dansk helikopterinsats. Vi får inte fatta felaktiga beslut i vår strävan att maximalt utnyttja en anläggning. Erfarenheterna från Gulfkriget ger, som jag tidigare nämnt, klara bevis för nödvändigheten av ett bra luftförsvar. De uppgifter som nu finns om fortskridandet i JAS-projektet inger förhoppningar om att satsningen på ett koncept med ett mindre plan som mer ekonomiskt kan lösa uppgifterna var riktig. Med tanke på den ökade livslängd som både Draken och Viggensystemen nu har bör man så långt möjligt, med hänsyn till industrins möjligheter, förlänga leveranstiden av de nya planen. Det är dock angeläget att påtala att vår luftförsvarsförmåga inte enbart kan lösas genom de flygstridskrafter vi disponerar, inkl. JAS, utan det fordras även en förnyelse av vårt luftvärn. Det är här inte bara den samlade effekten av systemen som är ett måste utan det måste också vid planeringen tas hänsyn till möjligheten att skydda våra baser och anläggningar. Herr talman! Jag har tidigare påtalat de bekymmer som skapats genom att försvarsbeslutet skjutits framåt i tiden. I vissa avseenden hade dock en handlingskraftig regering kunnat lösa åtminstone en del av de frågor som i stort är färdigberedda och där majoritet finns i denna kammare för beslut. Så har ingalunda skett, och det är att beklaga. En sådan fråga berör det militära ledningssystemet. Vi i folkpartiet liberalerna anser att såväl de militärgeografiska förändringarna i vårt närområde liksom de svenska krigsförbandens antal och karaktär måste ligga till grund för hur vi utformar det militära ledningssystemet. Vi har fört fram förslaget att antalet militärområden bör minskas. Det troligen realistiska och mest ändamålsenliga är enligt vår mening en tremilolösning. Vi välkomnar i och för sig den föreslagna ledningsutredning som regeringen vill tillsätta, men vi kan inte förstå varför man inte redan nu kan fatta beslut om sammanslagning av västra och södra militärområdena. Alla besparingar måste tillvaratas, och denna fråga har förvisso tidigare belysts. Att lösa stötostenen med civilområdesorganisationen bör kunna klaras separat. Vi i folkpartiet liberalerna har under en lång följd av år drivit frågan om direktrekrytering av värnpliktiga för utbildning inom civilförsvaret. Behovet av utbildad, ung personal för placering inom befolkningsskyddet är angeläget. Vi hade kommit en god bit på väg genom att allt fler av riksdagens partier anslöt sig till tanken och fattade beslut om en försöksverksamhet. Nu stoppas detta genom att regeringen vill uppskjuta principbeslutet i avvaktan på resultatet av utredningen om försvarets personalbehov. Eftersom det inte finns något realistiskt alternativ till att utbilda värnpliktiga direkt till civilförsvaret för att få en bra organisation, kan vi inte förstå varför man inte nu kan fatta beslut och påbörja försöksverksamheten. Just frågan om värnpliktssystemet kommer att belysas i nämnda utredning. Vi i folkpartiet liberalerna välkomnar att man får en ordentlig genomlysning av våra pliktlagar. Vi har vid många tillfällen i denna kammare framfört att dagens system borde omprövas. I det samhälle som vi har skapat är hela svenska folket delaktigt på alla samhällsområden -- så kommer också att bli fallet i händelse av ofred. Problemet är då bara att en stor del av befolkningen inte har fått information och utbildning för att klara de uppgifter som man blir satt att lösa. Tyvärr kommer inte regeringen genom begränsningar i direktiven att utgå från det faktum att man om man vill ha en helt rationell lösning för att lösa personalbehovet, måste utgå från såväl den manliga som den kvinnliga befolkningen. Vår önskan är alltså att den utredning, som skall belysa samtliga pliktlagar borde utgå från tanken på en totalförsvarsplikt. Folkpartiet liberalerna anser att värnplikten som pliktlag skall ge möjlighet att utbilda personal för krigsorganisationen. Vi har länge hävdat att man då skall ta vara på den enskildes egenskaper och utbildning. Vi måste också sträva efter att utbildningen blir så effektiv som möjligt och att den svarar mot utbildningsmålet. Man måste vara öppen för att utbildningstidens längd kan variera. Vi har därför tillstyrkt överbefälhavarens önskan att inleda försöksverksamhet med kortare grundutbildning för värnpliktiga som ges bevakningsuppgifter. Den utbildningstid som erfordras skall vara gränssättande. På samma sätt ser vi med oro på uppgifterna om att dagens 7,5 månader inte är tillräckligt för de värnpliktiga som ingår i brigaderna. Om så är fallet, bör utbildningstiden ökas. Det måste också vara ett krav att den värnpliktige efter utbildningens slutförande skall placeras i krigsorganisationen. Med en krympande krigsorganisation följer därför att antalet värnpliktiga som behöver genomgå utbildning minskar. Vad som därför måste belysas i den kommande utredningen är hur uttagningssystemet med dessa utgångspunkter skall utformas. Detta skall också kopplas till besluten om vår framtida fredsorganisation. Vi som politiker måste alltså komplettera överbefälshavarens rent militära bedömning med vårt ansvar att bibehålla försvarsmedvetandet i varje del av vårt land och möjligheten att utbilda förband som kan lösa uppgifter i olika delar av landet. Även värnpliktssociala hänsyn måste tas. Inför nästa försvarsbeslut är det avgörande för den fortsatta utvecklingen att beslut fattas om ett väl fungerande ekonomisystem och förbandsproduktionens framtida utformning. Man måste inom försvaret, precis som inom andra samhällssektorer, avmonopolisera för att förbättra den interna konkurrensen. Herr talman! Innan jag lämnar dagens betänkande vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 8, 11 och För att till sist bli mer personlig vill jag, eftersom det är sista gången jag som ledamot deltar i en debatt om vårt svenska försvar, blicka såväl bakåt som framåt. Under de år jag här i riksdagen ägnat mig åt försvarspolitik och utvecklingen av vårt svenska försvar, har jag blivit övertygad om att man måste arbeta långsiktigt och inte falla för snabba impulser. Jag tror att den känslan grundades redan när jag som frivilligförsvarare hjälpte till med försvarsinformation under 70-talet. Detta är väl så betydelsefullt i dag, när röster höjs om att förändringarna i världen radikalt skulle minska betydelsen av hur vi utvecklar vårt svenska försvar. I det korta perspektivet, och som ett inlägg i EG-debatten, anser jag att förtroendet för vår förmåga att försvara vårt land är av stor betydelse även vid det förhandlingsbordet. Jag är medveten om att min värderade kollega Roland Brännström, som har fler än mina tolv riksdagsår att se tillbaka på när han nu också lämnar riksdagen, har större erfarenhet. Men under de år jag har haft förmånen att samarbeta med honom har det känts som om vi haft samma grundinställning när det gäller det svenska försvaret. Detta gäller förövrigt alla er, kära kolleger i försvarsutskottet, som alla bidragit till att utskottsarbetet varit stimulerande och intressant. Därför ett varmt tack till er alla. Och till er som kommer att fortsätta det betydelsefulla arbetet att forma vårt svenska försvar vill jag önska arbetsro och god fortsättning. Min tilltro till er gör att min avslutning kan gå litet mer i dur än vad de mollackord som jag anslog i början gjorde.

Herr talman! När vi för drygt ett år sedan debatterade försvaret här i kammaren, trodde alla aktörer att det nästa år skulle fattas ett nytt femårigt försvarsbeslut. Så blev inte fallet. I stället fattar vi i dag ett beslut som skall ge någon form av handlingsfrihet i ytterligare ett år framåt. Regeringen och försvarsminister Roine Carlsson har inte haft kraften och orken att föra en stabil politik i försvarsfrågan. Det s.k. krispaketet från i höstas var spiken i den kista som 1988 års försvarskommitté lades ner i. Socialdemokraternas oförmåga att handlingskraftigt ta sig an de problem som försvaret brottas med skapar stora osäkerheter ute i landet. Vilket eller vilka regementen kommer att få stryka på foten nästa gång? De anställdas situation är svår. Att ständigt gå med nedläggningshot vilande på sina axlar är en tung börda. De olika turerna inom försvaret under senare år har ökat förvirringen. 1987 års försvarsbeslut var inte många veckor gammalt när det konstaterades att det inte höll måttet. Fu 88-kommittén hann knappast starta innan den upplöstes. Nästa steg blev tillsättandet av 1988 års försvarskommitté med målsättning att tidigarelägga nästa försvarsbeslut med ett år, men så blev inte fallet utan den kapsejsade i höstas, och på den vägen är vi. Och nu senast bestämdes att värnplikten skall utredas. Herr talman! Den säkerhetspolitiska situationen har i vårt närområde förändrats i positiv riktning under senare år. Warszawapaktens fall har resulterat i en minskad hotbild, men samtidigt kvarstår osäkerheten om den fortsatta utvecklingen i Sovjetunionen och dess republiker. Under hela 1970-talet och den tidigare delen av 1980-talet skedde en kraftig upprustning i vårt närområde. Under samma tidsperiod genomförde vi i vårt land en reell nedrustning. Det är från denna utgångspunkt vår försvarsdebatt skall starta. Utvecklingen i försvarsmakten efter första världskriget med en kraftig nedrustning som resultat är ingenting att efterapa just i dag. När andra världskriget bröt ut var vårt land i det närmaste oförberett. Många trodde att det första världskriget också skulle bli det sista kriget. Det var i den andan svensk försvarsplanering levde och som nu i dag återkommer med förnyad styrka. Neutralitetspolitiken har med skiftande framgång hållit oss utanför de stora krigen, men eftergifterna under andra världskriget var inte av den ärorika sorten. Men därtill var vi nödda och tvungna. I det tillstånd som försvaret då befann sig i gavs det inte möjligheter till ett rakryggat handlande. Låt oss inte hamna i en liknande situation en gång till. redovisa ett framtida försvar med en oförändrad ram. Alla vet att detta kommer att innebära kraftiga nedskärningar inom alla försvarsgrenar. Tusentals officerare och civilanställda kommer att avskedas, regementen och flottiljer får stryka på foten. Försvarsindustrin är en annan gren som får problem. Inte ens på den nivå som centern, moderaterna och folkpartiet liberalerna angett som planeringsnivå går försvaret obemärkt förbi. Herr talman! Vi har under lång tid levt på arvet inom försvarsmakten. Gammal materiel måste någon gång förnyas. Detta är en förklaring till att det behövs mer resurser till försvaret. Under lång tid har urholkningen av försvarets kassakista pågått. Med ett givet mål från statsmaktens sida att alla värnpliktiga skall utbildas så att de kan utgöra dugliga krigsförband ges små utrymmen för rationaliseringar. Vi kan aldrig jämföra försvarets produktion av förband med t.ex. Volvos biltillverkning. En priskompensation som är heltäckande och som ger försvaret ersättning fullt ut är en nödvändighet om vi inte medvetet vill urholka försvarsmakten. Rapporten från den avsuttna försvarskommitténs arbetsgrupp om priskompensation borde ligga till grund för ett rättvisare system. Herr talman! Vi från centerns sida anser att ett ekonomiskt tillskott utöver regeringens om 625 milj.kr. bör tillföras det militära försvaret nästa budgetår. Vi skapar då en bättre handlingsfrihet inför nästa försvarsbeslut. Att i det närmaste helt upphöra med repetitionsutbildningen under nästa budgetår bedömer vi vara ohållbart. Det ger en bristande trovärdighet åt vår försvarsförmåga. Ett krigsförband som inte övas och samtränas med andra förband får en lägre kvalitet. Vi föreslår därför att ytterligare 300 milj.kr. anvisas för repetitionsutbildningen. Även på försvarsmaterielsidan bör en förstärkning ske. Handlingsfriheten kräver detta. Vi vill förstärka den delen med 275 milj.kr. Regeringen har under det gångna året gjort vissa beställningar av kostnadskrävande slag som saknar täckning inom försvarsramen. Haubits 77 B var en sådan post. Andra planerade beställningar har fått skjutas på framtiden. Samma mönster går igen när det gäller U-båt 90. Återigen skall en tung investering beslasta en oförändrad ram. De hål som kommer att uppstå genom denna lättsinniga politik är alltför stora. Från centerns sida har vi en klar uppfattning att medel för både Haubits 77 B och U-båt 90 måste tillföras försvaret i 1992 års försvarsbeslut. Vi har ett sådant yrkande, men det har av misstag hamnat i reservation 37, där det står: ''inriktningen av marinstridskrafterna med hänsyn till utgiftsramen''. Vårt yrkande går ut på att finansieringen skall ske i nästa försvarsbeslut, och det påverkar därför inte budgetramen 1991/92. Arne Andersson i Ljung tog upp just denna fråga och vädjande om enighet från oppositionen angående finansieringen av U-båt 90. För oss i centern är det inte svårt, eftersom vi redan har gjort ett klart ställningstagande i denna finansieringsfråga. Herr talman! Läget inom totalförsvaret är för dagen inte det bästa. Handlingsförlamningen från regeringens sida har inte skapat det allra friskaste humöret. Men än är det inte för sent. Det finns de som vill få i gång Sverige och därmed även ge totalförsvaret de nödvändiga resurserna. Centern är ett av de partierna.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 13, 19 och 70 i betänkandet. De som tidigare har talat här har till en del uppehållit sig vid det inställda försvarsbeslutet och regeringens ansvar för att det inte blir något beslut nu och för att denna debatt förs i ett slags vakuum. Alla säger att detta är ett mellanår för försvaret. Det är naturligtvis riktigt att regeringen liksom alla andra krafter i ett samhälle har ett ansvar. Men jag vill nog påstå att det inte är på grund av försumligheter eller ovilja från regeringens sida att man inte kom fram till en lösning. Så har jag definitivt inte uppfattat det. Detta erkännande kan man väl kosta på sig i detta sammanhang. Att tala om handlingsförlamning och att man inte har haft kraft och ork kan naturligtvis bara bli meningsfullt om man sätter det i relation till något, och då naturligtvis till vilken ställning försvarsfrågan över huvud taget har i svensk samhällsdebatt. Vilken ställning försvaret har kan bara förstås utifrån hur omvärlden ser ut, hur den har förändrats och vilken form folkets uttryckta vilja får. Jag fäste mig vid en sak som Ingvar Karlsson i Bengtsfors sade med utgångspunkt i det förbättrade säkerhetspolitiska läget. Men samtidigt betonade han att det råder osäkerhet. Javisst, det är alla överens om. En sak är att analysera omvärlden och dra vissa slutsatser av det. En annan sak är att formulera vad man vill. Det är helt klart att de borgerliga partierna vill ha ett starkare eller åtminstone ett icke försvagat försvar i förhållande till dagens läge. Och då tänker jag på det militära försvaret, eftersom det är huvudintresset i dag. Den åsikten har naturligtvis sin grund i vilka intressen man företräder som parti i ett samhälle som ju inte är sprunget ur gårdagens situation eller dagens utan har en lång och djup tradition. Här har partierna olika roller. Till dessa roller hör naturligtvis att driva vissa frågor på väljarnas uppdrag. Jag erinrar mig en radiointervju för ganska många år sedan med förre högerledaren Gunnar Heckscher. Han påstod att hans avgörande för att ansluta sig till sitt parti vid den tidpunkten var partiets inställning i försvarsfrågan. I annat fall, menade han, kunde han lika gärna ha varit socialdemokrat. För mig är det ett förvånansvärt uttalande, men det belyser vilka krafter som är i rörelse och vilka roller partierna har att spela. Vänsterpartiet har naturligtvis också en roll. Vi företräder den del av svenska opinionen som ifrågasätter det militära försvaret och som vill minska dess betydelse. Det får naturligtvis konsekvenser för hur vi betraktar de andra partiernas agerande. Det är alltså fråga om att liksom på politikens övriga områden acceptera att det finns en spännvidd. Vi har vant oss vid att i en sak som gäller rikets fortbestånd, för att uttrycka det högtidligt, skall vi vara eniga. Risken för angrepp utifrån är ett mycket allvarligt hot mot rikets fortbestånd -- det är inget tvivel om saken. Men det är inte konstigt om det inom detta område skulle finnas olika uppfattningar, liksom vi kan olika uppfattningar om vilken utbildning vi skall ge för våra barn, hur vi skall ta hand om våra sjuka och vårda våra gamla. Det ligger inget suspekt i detta. Den som inte ställer upp för det absolut säkraste när det gäller militärt försvar, den i varje läge, låt oss kalla det, högsta nivå skall för den skull inte beskyllas för att inte ta ett ansvar. Det är återigen en följd av hur vi betraktar omvärlden och vad vi vill göra. För vänsterpartiets del är slutmålet en värld utan vapen. Förmodligen säger alla att det här vore någonting som alla ställer upp för. Men för det mesta verkar det vara någonting som är -- låt oss göra en liknelse -- som den kristna kärlekstanken. Det är vackert i och för sig, men det är minsann inte någonting att bygga praktisk politik på. Även här kan vi skilja oss åt. När jag nu påstår att vänsterpartiets politik syftar till en värld utan vapen, måste det naturligtvis få konsekvenser för hur vi betraktar svenskt militärt försvar i dag. Hur skall vi kunna medverka i en process som över huvud taget gör att en sådan tanke blir möjlig, gör att vi åtminstone kan komma i gång med en utveckling i den riktningen? Ett sådant ställningstagande får givetvis konsekvenser. Det innebär också i någon mening risker, eftersom få av oss tror att människan i grunden har förändrats, i varje fall inte under det allra senaste året. Vi är alla väl medvetna om att vi styrs av känslor, förmåga till logiskt tänkande och det som driver våra handlingar, alltifrån adrenalin och andra hormoner till övriga, låt oss kalla dem, mer mätbara komponenter i vår omgivning. Det finns ingen anledning att anta att vi här i Sverige i dag skulle besitta något slags högre molarisk halt än man gjorde under antiken eller när som helst under den del av mänsklighetens historiska utveckling som vi kan beskriva någorlunda säkert. Men denna synpunkt innebär naturligtvis ett ställningstagande, som i sin tur innebär att man tar konsekvenser av uppfattningen att vi skall ha en värld utan vapen. I någon mening innebär det också givetvis risker. Det som skiljer när det gäller denna spännvidd är om man är villig att ta dessa risker för att nå ett mer långsiktigt och bättre mål. Hur skall nu försvarsbeslutet ses i belysningen av detta? Det är givetvis att acceptera den praktiska politikens svårigheter. Det finns i varje läge en önskan att uppnå enighet. Det som bekymrar oss som sysslar med försvarspolitiken -- Kerstin Ekman var inne på detta -- är hur den politiska sistuationen ser ut efter valet. Vem skall ta hand om denna fråga efter mellanåret, efter den här debatten som inte hetsar upp särskilt många? En trolig utveckling kan mycket väl vara att spännvidden efter valet snarast är större än den är i dag. Vi får alltså leva med den situationen och vänja oss vid tanken att den tiden kanske är förbi då vi hade en relativ enig uppfattning om hur svenskt militärt försvar bör utformas. Den utveckling som vi har haft i vårt närområde innebär ju till stor del att den militära kapacitet som vi har haft tidigare i stort sett bör kvarstå, men det finns ändå vissa förhållanden som gör att man kan tala om en kvalitativ förändring. Vi räknar inte med att vi skall utsättas för kustinvasion t.ex. över Östersjön. Jag tror att det är få i denna sal som över huvud taget betraktar det som sannolikt. Det bör naturligtvis få konsekvenser t.ex. för vår syn på behovet av pansarbrigader i södra Sverige. Det är ett exempel där vi menar att utvecklingen i vår närhet medverkar till att vi kan förändra den militära organisationen och gör det möjligt att sänka kostnaderna. Det är givetvis i denna ordning ett ställningstagande måste göras. Det finns i och för sig andra modeller. Man kan fastställa en viss andel av bruttonationalprodukten och säga att detta skall det militära försvaret få alldeles oberoende av hur det ser ut omkring oss. Det är förmodligen praktiskt hanterbart och ändamålsenligt men knappast en frukt av ett resonemang om behov som grundar sig på förnuft och analys. I det stycket kan vi säga att hur vi än mäter det svenska militära försvarets styrka har det minskat, det har skett en faktisk nedrustning. Från vårt partis synpunkt är det en helt riktig utveckling. Den militära andelen av bruttonationalprodukten har minskat, andelen av statens budget har minskat men vi vill minska den ytterligare. Då kan man säga att det är propagandistiskt att göra det. Det är ett i vissa kretsar populärt beslut. Javisst, men det kan också betraktas som ett förnuftigt förslag, med utgångspunkt i de värderingar som jag har redovisat här tidigare. När vi säger att vi vill minska det svenska militära försvarets ekonomi med 10 % under det här budgetåret medför det naturligtvis mycket dramatiska ingrepp. Det är ingen lätt uppgift. Förmodligen är det på gränsen till vad man kan åstadkomma, om inte organisationen skall lamslås helt och hållet och enbart ha att göra med sin egen minskning. Det är möjligt att det kan finnas andra slutsatser av det, men jag tror att det mycket väl kan förhålla sig så. En kritiker kan också säga att 10 % är en lättförståelig och lättuppfattad siffra och av den anledningen lämplig att välja. Jag kan inte bortse från att så är fallet. Politiken är fylld av den typen av s.k. symbolsiffror, symbolområden. Vår symbolsiffra för det svenska försvaret är en minskning med 10 %. Värnpliktssystemet kommer att utredas. Det har i och för sig vi som sysslar med försvarspolitik haft önskemål om och känt till ett bra tag. Men i dag presenteras det som en nyhet i massmedia. Det är naturligtvis alldeles uppenbart att konsekvensen för oss som vill ha en minskning av den militära organisationen blir att en allmän värnplikt för alla män kommer att utgöra en alltmer omöjlig konstruktion. Det kan man naturligtvis lösa med olika medel. Man kan acceptera att begreppet tas bort. Vi skall inte tala om allmän värnplikt. Man kan tala om allmän värnplikt i teorin men inte genomföra den i praktiken, ungefär som man gör i Danmark. Man kan ha ett system där de som vill ingå i en militär organisation har möjligheter att göra det, andra slipper. Man kan ha lottningssystem. Det lär som sagt bli tillfälle att debattera detta när utredningen kommer i gång. Det är viktigt att synen på det militära försvaret som en hela folkets angelägenhet lever kvar. Den åsikten tror jag i alla fall är gemensam för oss allihop. Det är definitivt en förutsättning för att vi skall behålla ''det kollektiva ansvaret för dödandet''. Det skall inte vara möjligt att utpeka någon viss grupp som står för samhällets våld. Jag tror att det är utomordentligt viktigt. Det är närmast en fråga av filosofisk karaktär, men det är en princip som jag tycker att ett demokratiskt samhälle inte har råd att slänga över bord. Jag började med att säga att alla påstår att det här försvarsbeslutet innebär ett mellanår. Man kan också säga, som en del har gjort, att förhållandet att det är så är ett uttryck för vanmakt. Man kan säga att det är ett uttryck för en faktisk politisk situation. Man kan säga att det råder vanmakt på en mängd andra områden inom politiken. Det här belyser naturligtvis det faktum att ingen påstår att demokrati är enkelt. Ingen påstår att demokrati är ett sätt att på ett effektivt sätt nå fram till beslut. Men det är ett sätt att nå fram till ett beslut som majoriteten till nöds kan acceptera. Det skulle naturligtvis vid ett annat tillfälle än en dag som denna, när förströddheten och likgiltigheten är den etikett som nästan alla använder i avvaktan på det som skall komma, vara angeläget att fundera kring mer principiella frågor. Men jag tycker att vi måste ha den delen i åtanke hela tiden. Militärt försvar handlar inte om regionalpolitik, om budget eller om industrins sysselsättning i första hand. Det är konsekvenser som vi kan betrakta i ett senare skede. Det är naturligtvis nödvändiga konsekvenser. För mig som norrlänning är det naturligtvis en väldig skillnad mellan att förband i Västernorrland läggs ned och att man tar bort motsvarande arbetstillfällen i andra delar av landet. Behovet är naturligtvis vida större i de glest befolkade delarna av landet. Det är någonting som vi lär få debattera ytterligare framöver. I dag är det inte läge för det. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservationerna 13, 19 och 70. Med anledning av det som i övrigt har sagts om intresset för den här debatten i dag, skulle man kunna säga att det finns fler saker som vi har haft med i förberedelserna för det här betänkandet, vilka vore värda att belysa vidare. Men jag avstår av de skäl som jag angett.

Herr talman! Säkerhets och försvarspolitiken kan inte ändras från den ena dagen till den andra. Vi i miljöpartiet de gröna har alltsedan partiets tillkomst sagt nej till principen om militärt försvar, och vi gör det med ännu större emfas i dag. Men det betyder inte att vi vill avrusta utan att ta hänsyn till historiska erfarenheter, till omvärldens utseende eller till den ovissa framtiden. Detta måste beaktas. Majoriteten i denna riksdag synes emellertid klamra sig fast vid en militär modell som gäller ända sedan andra världskriget. Den blir alltmer föråldra till följd av utvecklingen i omvärlden och den snabbt ökande sårbarheten i vårt samhälle. Grunden för försvarspolitiken förändras just nu raskt och radikalt: Den hotfulla Warszawapakten är borta. Marginaldoktrinen är irrelevant. Regeringen vänder på klacken och ansöker om medlemskap i EG. Neutralitetspolitiken överges. Sårbarheten ökar. Man talar om beredskapshänsynen i den kommunala planeringen. Men staten lägger fram förslag om byggandet av en Öresundsbro utan att det förs diskussioner om sårbarhetsaspekten. 30 % av de värnpliktiga ratas och kan inte krigsplaceras. De passar inte in i systemet osv. Men försvaret förändras inte. Tre försvarskommittéer misslyckas. Men man skjuter till samma pengar, i fasta priser, som man alltid har gjort. Försvarsstaben försöker med dessa medel förtvivlat upprätthålla ett stormaktsförsvar som det egentligen inte längre finns några pengar till. Det är ungefär så jag uppfattar situationen. Fortfarande talas det i programplaneanvisningarna till ÖB om att vi skall vara alliansfria i fred syftade till neutralitet i krig. Talet om ett EG-medlemskap syftande till neutralitet i krig låter trovärdigt och bra. De säkerhetspolitiska dogmerna har blivit föråldrad liturgi, och det militära försvaret liknar alltmer en potemkinkuliss. Jag tycker att det finns tre krav som bör ställas på ett bra försvar: Det skall vara en god anspassning till hotbilden. Det skall vara minsta möjliga militära makt. Det skall vara så stor folklig förankring som möjligt. Egentligen saknar Sverige i dag en försvarpolitik. Det är alltså hög tid att vi skaffar oss en sådan. Men det kan vi inte göra så länge vi saknar ett ordentligt beslutsunderlag. Därför föreslår vi i miljöpartiet att två sakkunniga utredningar tillsätts som i konkurrens arbetar fram olika möjliga försvarsmodeller. Då får vi inte bland in partipolitiker. Men riksdagens försvarsutskott kan lämpligen vara en referensgrupp när det gäller de här utredningarna. Som jag redan har sagt har jag mycket dåliga erfarenheter av tidigare försvarskommittéer. Naturligtvis kan försvaret inte utformas om det inte finns några politiska värderingar. Olika partier har olika ideér om vad som är lämpligt. Men vill man vara med i EG, får man också lyssna litet i EG och ta reda på vad som kan passa. Vill man bygga upp samhället inom ekologiska ramar, blir sannolikt en annan modell aktuell -- i likhet med vad som antyds i reservation 3 från oss i miljöpartiet. Värderar man pengar och effektivitet högst, blir det kanske en yrkesarmé. Är man radikal-pacifist, blir det civilmotstånd osv. Kunde man ändå inte enas om ett framtagande av ett ordentligt beslutsunderlag? Herr talman! Jag yrkar inte bifall till reservation 2 från miljöpartiet men vill återigen framhålla denna. Som framgår av det här betänkandet har vi i miljöpartiet de gröna, tycker i alla fall vi, rätt många förslag om förbättringar redan för nästa budgetår. Trots det bristande underlag som jag har talat om finns det en del saker som det enligt vår mening redan är möjligt att göra. Vi vill t.ex. börja bygga upp ett land som är mera robust och försvarbart. Men vi vill också göra akutinsatser på den civila sidan. Pengar får vi loss genom att omstrukturera den militära delen. Vi vill spara 3,4 miljarder i det sammanhanget genom en nedläggning av JAS-projektet och flygverksamhet, genom en reduktion av pansartrupperna osv. Men samtidigt vill vi utöka anslaget med 712 Vi landar då på en ram om 32 miljarder, inkl. sive priskompensation för den militära delen av försvaret. Vi utgår då inte från något symboliskt procenttal. Vi har gått igenom krigsmaktens struktur och menar att det i dag går att undvara nämnda delar. Den civila ramen vill vi utöka med 651 miljoner. Det är fråga om en försöksverksamhet med direktrekrytering av värnpliktiga till utbildning inom räddningstjänst, inom sjukvården och för anläggande av våtmarker. Sammanlagt skulle 2 600 värnpliktiga beröras. Vi menar att den här vägen är den realistiska när det gäller att utveckla den allmänna värnplikten till att vara en allmän värntjänst. Det enda realistiska alternativet, som vi ser saken och om värnpliktssystemet nu skall behållas, är att verksamhetsområdet utvidgas. Oberoende av vad man sedan tycker om det militära försvaret är det här en praktiskt gångbar lösning såvitt jag förstår. Vidare vill vi stödja olika åtgärder för att minska sårbarheten i fråga om vattenförsörjning och energiförsörjning. I första hand gäller det åtgärder beträffande elsystemet. Lokala nät måste kunna frikopplas, så att det går att utnyttja en lokal kraftkälla för de allra nödvändigaste behoven. Hälso och sjukvården behöver en förstärkning i händelse av kris eller krig. En viktig detalj är att man skaffar lager av återanvändbara sprutor, kanyler osv. Men det handlar också om infusionsvätskor. Jag yrkar bifall till reservation 17. Behovet av helikoptrar för transporter av skadade har länge framhållits av t.ex. Hans Lindblad. Jag yrkar bifall till reservation 18. Det kan vara riktigt, som regeringen föreslår, att lägga ansvaret för helikopterberedskapen på landstingen. Men samtidigt bör man, som moderaterna anför i en reservation, komma ihåg att den här verksamheten är ganska främmande för landstingen. Vårt förslag till budgetförändringar innebär att vi avsätter 200 miljoner i det här sammanhanget, så att det går att sätta upp helikopterförband vid terrängtrupperna. De behövs för transporter av förnödenheter till jägarförband och för intransporter av sjuka och skadade. Det måste finnas en god helikopterkapacitet överallt i vårt land. Därför yrkar jag också bifall till den moderata reservationen, där man förespråkar fortsatt helikopterverksamhet på Säve. Det handlar alltså om reservation 35. När det gäller livsmedelsberedskapen blir sårbarheten allt större genom att vi har en centraliserad förädlingsindustri och genom nedläggningen av åkermark. Regeringen följer inte upp den nya jordbrukspolitiken. Man väntar med att köpa in livsmedelslager. Jag kan begripa att man tvekar. Det finns ju inga bra lagringsmetoder. Vi föreslår en utbyggnad av livsmedelslagringen på s.k. kärngårdar. Kan inte det vara intressant för förespråkarna av kärnförsvarsmodellen? Dessa kärngårdar kunde vara utrustade med ett mejeri, ett slakteri och en kvarn. Lagring i form av levande djur, potatis och spannmål är betydligt säkrare och enklare än överkapacitet hos Konsum eller DAGAB -- och dessutom bättre för både landskap och ekologi. Den mest trovärdiga beredskapen är den som finns ute hos de enskilda människorna och familjerna. Hemskyddet bör ha hög prioritet. Vi har motionerat om 3 miljoner ytterligare för hemskyddsverksamheten. Glädjande nog föreslår utskottet nu 1,5 miljoner mer än regeringen. Det tackar man för. Herr talman! Det finns mycket att säga om beredskap på det civila området. Mycket skulle kunna åstadkommas för relativt små medel, t.ex. en evakueringsplan för Stockholm. Den skulle ha ett oskattbart värde i händelse av nordlig vind och härdsmälta i Forsmark. Apropå kärnkraft och försvar upphör jag aldrig att förvånas över att vi litar så starkt på internationella konventioner när det gäller just detta att reaktorerna inte skall angripas eller hotas av någon fientlig makt. Det är rart. Skulle vi då inte i konsekvensens namn skriva en konvention mot krig, och i ett slag slippa hela den militära försäkringspremissen på 30 miljarder kronor. För det är väl inte terrorbalansstrategin som gäller, att vi behöver JAS-plan för att kunna hota verken i Ignalina och Greifswald? Nej, herr talman, nu är jag dum. Får jag övergå till att yrka bifall till reservationerna 64, 65, 66 och 67. Detta är frågor om rekrytering av värnpliktiga direkt till det civila försvaret. Det är något utomordentligt positivt och konstruktivt. Undsättningsplutonerna som skall plocka fram skadade ur bombade hus bör t.ex. inte bestå av enbart 50 och 60-åringar. Folkpartiet har här ett gammalt men framsynt förslag. Det är bra, även om det inte, som vi hoppas, skulle bli början till en allmän värntjänst. Ett annat område där det behövs positiva åtgärder är de värnpliktigas resor. De skall definitivt inte inskränkas, men däremot styras över till järnväg så långt som möjligt. Låt alla få periodkort på ungefär samma sätt som vi riksdagsledamöter. Själva resandet blir kanske något dyrare, men totalt skulle det bli en besparing genom att man slipper en stor administration i storleksordningen en person per regemente. Samtidigt skulle man gynna järnvägen genom att öka resandeunderlaget. Norge har goda erfarenheter av ett sådant system. Försvarsindustrin ägnas många ord i propositionen. Vi menar att industrin skall anpassas till vårt försvar och inte tvärtom, som nu sker. Vi får utrusta oss med Haubitzar som inte ens ÖB bett om eller med JAS-flygplan som blir näst bäst. Vi har ju sett i Gulfkriget hur värdefullt det är att vara näst bäst. Vad vi behöver är en inhemsk tillverkning av exempelvis luftvärnsrobotar, pansarvärnsrobotar, minor, torpeder, olika slag av ammunition och sprängämnen. Det gäller rimligtvis också granatgevär, handeldvapen och kommunikationsteknisk utrustning. Vi har inte råd att lägga ned pengar på dyrbara specialfarkoster som JAS eller stridsvagnar. Vapenexporten skall upphöra, men svensk tillverkning av små smarta vapen bör vara möjlig. Jag yrkar bifall till reservation 19 och nedläggning av JAS. Karlskronavarvet bör emellertid behållas. Jag yrkar bifall till reservation 77 som är avgiven av Sammanfattningsvis skall jag nöja mig med att av tidsskäl yrka bifall endast till reservationerna 15, 18, 19, 35, 65, 66, 67 och 77. Men även till reservation 17 där jag förstår att flera yrkar bifall. Jag kommer även att begära votering när det gäller dessa. Jag vill ställa tre övergripande frågor till de andra partierna. Skall vi utveckla eller avveckla värnpliktssystemet? Skall försvaret EG-anpassas? Hur skall kärnkraften försvaras? Jag hoppas att moderaterna har goda svar här. Tack!

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande nr 8, som vi nu behandlar, beskriver den tänkta verksamheten inom totalförsvaret för endast ett år. Skälen för detta är många, men ett par av dem är mer påtagliga än andra. Ett skäl är osäkerheten när det gäller den fortsatta utvecklingen i Europa och i vårt närområde. Ett annat är den brist i samsyn om huruvida verksamhet och ekonomi inom försvaret står i god relation till varandra. Nuläget vad avser den säkerhetspolitiska bedömningen kan kort beskrivas på följande sätt. Den säkerhetspolitiska miljön i vår del av världen har under de senaste åren genomgått grundläggande förändringar i såväl politiskt som militärt avseende. Även om förändringsprocessen är koncentrerad till Öst och Centraleuropa har den långtgående, och i sina huvuddrag positiva konsekvenser, för hela Europa liksom för relationerna mellan USA och Sovjetunionen. Det två militäralliansernas roll och ställning har sålunda radikalt förändrats. Warszawapakten har i praktiken upphört som militärt samarbetsorgan. Säkerheten i norra och nordvästra Europa är starkt knuten till den vidare europeiska säkerhetssituationen. Samtidigt uppvisar Norden och dess närområde vissa särdrag i såväl politiskt som militärstrategiskt avseende i förhållande till Sammantaget innebär således de säkerhetspolitiska förändringar som redan genomförts resp. avtalats i Europa ett allmänt gynnsammare säkerhetspolitiskt klimat som kommer även Sverige till del. I denna situation bör Sveriges försvarspolitik kännetecknas av öppenhet för de positiva förändringar som ter sig långtsiktiga och oåterkalleliga, men även av fasthet för att fortsätta att bidra till lugn och stabilitet i en nordisk miljö som i betydande utsträckning präglas av mer eller mindre permanenta strategiska stormaktsintressen. Det är mot denna bakgrund vår försvarspolitik långsiktigt bör utformas. Jag vill nu övergå till att ge den socialdemokratiska synen på det militära försvaret. Barbro Evermo Palmerlund kommer senare att belysa de civila delarna av totalförsvaret m.m. Hur är då läget inom försvarsmakten? Ja, det framgår av propositionen att försvarsministern anför att det militära försvaret i många avseenden är bra. Den anställda personalen är kunnig. Andan och motivationen hos de värnpliktiga är god. Försvarsindustrin har utvecklat och levererat materiel med hög standard. Många typer av förband har dock minskat i antal och bara till en del kunnat moderniseras i takt med utvecklingen i omvärlden. Specifikt för arméstridskrafterna redovisas att inställda och avkortade krigsförbandsövningar, i kombination med brist yrkesofficerare, lett till ett ökat behov av kompletterande utbildning. Marinens kvalificerade krigsförband bedöms kunna lösa sina huvuduppgifter direkt efter mobilisering, men i vissa fall med begränsad uthållighet. De delar som är begränsat krigsdugliga kräver kompletterande utbildning och underhåll. Flygstridskrafterna har hög beredskap och initialeffekt. Brist på personal, främst i övre Norrland, begränsar dock beredskapen. Här behövs kompletteringsutbildning för att öka uthålligheten. Vi har inom utskottet noterat ett antal allvarliga problem när det gäller läget inom försvarsmakten, t.ex. materielens i vissa fall bristande modernitet, armeförbandens bristande förmåga att uppträda och verka i mörker, eftersatt materielunderhåll samt otillräcklig utbildning och uthållighet hos många förband. Men det är också enligt utskottets mening en central fråga hur åtgärder kan rätta till dessa brister och hur de skall avvägas mot förslag om ny verksamhet och mot behovet av strukturella förändringar. I nuvarande beslutsläge och statsfinansiella situation anser utskottsmajoriteten att det är nödvändigt att reducera ambitionerna för bristtäckning och strukturreformer till vissa förberedande åtgärder för att säkerställa största möjliga handlingsfrihet inför ett nytt försvarsbeslut. När det gäller det militära försvarets fortsatta utveckling hänvisar också ministern till det statsfinansiella läget och till avsikten att fatta ett nytt långsiktigt försvarsbeslut år 1992. I det läget anser han att planeringen för försvaret måste utgå från oförändrade ekonomiska ramar och att det är nödvändigt att undvika nya åtaganden som långsiktigt binder statsmakterna till rampåslag. Planering och verksamhet bör därför inriktas och genomföras så att statsmakterna har en rimlig grad av handlingsfrihet inför ett nytt försvarsbeslut. Ett flertal motioner behandlar denna övergripande inriktning för det militära försvaret. Sålunda ges i motion Fö201 från miljöpartiet förord för ett militärt försvar som är mer flexibelt när det gäller vitt skilda hotbilder inom spektrat miljöförstöring, militärt angrepp, ekonomiskt angrepp och sociala hot. I motion Fö17 från centerpartiet framförs i ett yrkande ett avslagskrav på propositionens förslag till inriktning av det militära försvaret med hänvisning till att läget nu kräver att brister åtgärdas inom såväl utbildningen som materielanskaffningen. Enligt ett annat yrkande bör riksdagen uttala att den allmänna värnplikten måste utgöra fortsatt grund för det militära försvaret. När det gäller den övergripande inriktningen av försvarsmakten hänvisar utskottsmajoriteten till vad som tidigare sagts i samband med övervägandena om läget i totalförsvaret. Utskottet anförde då att det under i frågavarande mellanår är nödvändigt att, inom ramen för tillgängliga resurser, reducera ambitionen vad avser långsiktigt angelägna strukturreformer till förberedande åtgärder inom vissa områden och att med hjälp av säkerhetspolitiskt acceptabla besparingar säkerställa största möjliga handlingsfrihet inför det kommande långsiktiga försvarsbeslutet. Vi kan därför inte godta de förslag till annan inriktning som förs fram i motionerna Fö201 från miljöpartiet, Fö408 från moderaterna och Fö17 Allmän värnplikt gäller sedan länge som princip för uttagning av soldater till försvaret. Propositionen föreslår ingen ändring av detta förhållande. Den allmänna värnpliktens stora symbolvärde har heller inte ifrågasatts. Utskottet ser därför inga vägande skäl för att nu göra ett uttalande i enlighet med yrkande 11 i motion Fö17. Riksdagen bör således avslå motionsyrkandet. Herr talman! Jag övergår nu till att belysa vår syn på verksamheten inom armén, marinen och flygvapnet. Arméns krigsorganisation består för närvarande av bl.a. 21 brigader. Försvarsministern strävar efter att upprätthålla organisatorisk handlingsfrihet men anför att denna kan hållas på en lägre nivå än vad som tidigare ansågs nödvändigt. En säkerhetspolitiskt och ekonomiskt betingad reduktion bör sålunda kunna genomföras genom att planeringen inför 1992 års försvarsbeslut inriktas mot en struktur med 18 brigader. Enligt propositionen bör tre av de nuvarande infanteribrigaderna avvecklas, nämligen Bohusbrigaden. De grundorganisatoriska konsekvenserna härav har redan beaktats i planeringen. Minskat behov av ingenjörförband i krigsorganisationen och en överföring av viss fältarbetsutbildning till de brigadproducerande myndigheterna bör leda till en minskning av antalet ingenjörsregementen. Svea ingenjörsregemente i Södertälje, som enligt riksdagens beslut skall flytta till Strängnäs, bör i stället avvecklas. Av samma skäl bör förband för ingenjörsutbildning inte heller etableras i Sollefteå. Ett flertal motioner berör arméförbandens utveckling och anslagstilldelning. Sex motioner från bl.a. folkpartiet, moderata samlingspartiet och miljöpartiet tar upp frågan om Svea ingenjörsregementes framtid och användningen av Almnäsetablissementet. Utskottsmajoriteten vill i denna fråga hänvisa till riksdagens beslut hösten 1989 med innebörden bl.a. att Ing.

En större osäkerhet råder t.ex. om hur många värnpliktiga som skall utbildas och med vilken inriktning. Det råder också osäkerhet om utvecklingsmålen för arméns framtida krigs och fredsorganisation. Inför de överväganden härom som behöver ske i anslutning till 1992 års försvarsbeslut, torde det enligt utskottets uppfattning vara en fördel att också kunna mer förutsättningslöst värdera ett möjligt framtida utnyttjande av Almnäsetablissementet. Det sagda innebär att det är angeläget med en samlad genomgång av utbildningsbehoven i Stockholmsområdet och att dessa vägs mot befintliga resurser för utbildning m.m. När det gäller marinförbanden anför försvarsministern att det är angeläget och nödvändigt att kraftigt reducera marinens lednings-, bas och underhållsorganisation för att uppnå balans mellan stridande och understödjande förband. Den påbörjade omstruktureringen bör därför fullföljas. I avvaktan på ytterligare underlag om helikopterorganisationens framtida utformning bör investeringar för helikopterdivisionen i Säve inte göras. Kravet på operativ förmåga i olika avseenden behöver ytterligare övervägas. Därför bör beslut om inriktning avseende nya ytstridsfartyg också anstå till försvarsbeslutet 1992. I fem motioner lämnas förslag som berör de marina styrkornas basering eller förbandstilldelningen till de olika marinkommandona. Vi anser att det i första hand ankommer på överbefälhavaren att fördela disponibla resurser med hänsyn till bl.a. beredskapskrav och utbildningsmässiga förutsättningar. Utskottet anser därför att riksdagen inte skall uttala sig om specifika fartygs eller helikopterförbands basering. Inte heller bör några uttalanden nu göras i organisatoriska eller andra frågor av det slag som motionärerna tar upp och som kan komma att prövas och fattas beslut om i 1992 års försvarsbeslut. Ubåtsskyddet är en av de verksamheter som enligt föredragande statsrådet bör prioriteras. Utskottet har ingen annan uppfattning. Behovet av en utökad ubåtsjaktkapacitet och de resursanspråk en sådan kan ställa bör dock vägas mot andra angelägna behov inför ett ställningstagande i nästa försvarsbeslut. Det torde även bli nödvändigt att genomföra strukturella förändringar i flygvapnet. Underlag för sådana beslut saknas men bör tas fram inför nästa försvarsbeslut år 1992. Flygstridskrafternas höga initialeffekt föreslås behållas och uthålligheten så långt möjligt förbättras. Luftförsvarsförmågan bör prioriteras och incidentberedskapen upprätthållas på nuvarande nivå. När det gäller vapenutvecklingen förordar försvarsministern att ställning tas till anskaffning av nya radarjaktrobotar i det kommande försvarsbeslutet. Flera motioner behandlar frågan om behovet av jaktdivisioner, främst med flygplan J 35 Draken. I en motion om Skånes försvar förordas sålunda att minst ytterligare en jaktdivision organiseras för luftförsvaret av Skåne. Av det sagda framgår att motionärerna inte kan acceptera att flygdivisioner kaderställs på det sätt som försvarsministern sanktionerat. Erfarenheten visar nämligen, enligt motionärerna, att flygförband inte lämpar sig vare sig som kader eller mobiliseringsförband, och besparingseffekten skulle inte stå i rimlig relation till effektförlusten av att inte ha alla flygplan flygande. Speciellt allvarligt bedöms detta vara i en tidig krisutveckling. En motsatt uppfattning ger motionärerna uttryck för i folkpartiets motion Fö8. Frågan om kaderställning av flygförband och användning av reservpersonal anses ha kommit i ett nytt läge genom forskningsrön som anger att erfarna förare kan återinflygas flera år efter det att deras tjänst som stridsflygare har upphört. I motion Fö7 från miljöpartiet förordas ett försvarskoncept som i avgörande delar skiljer sig från det nuvarande. I samklang med uppfattningen om denna annorlunda försvarsutformning föreslås att flygvapnet skall inleda en avveckling av flygflottiljer och begränsa flygverksamheten, vilket bedöms kunna leda till en besparing på 500 milj.kr. Utskottet har tidigare anfört att det inte kan ställa sig bakom den förändrade försvarsstruktur som ges förord i miljöpartiets motion Fö7. Riksdagen bör därför inte heller bifalla motionens yrkande 23 om att bl.a. påbörja en avveckling av flygflottiljerna. Herr talman! Hur ser det då ut inom försvarsindustrin? Utskottet konstaterar att den inriktning som redovisas i propositionen avseende det försvarsindustriella området nära överensstämmer med den rapport som utarbetades av en arbetsgrupp knuten till försvarskommittén med uppdrag att för kommitténs räkning utarbeta förslag till inriktning av försvarsindustripolitiken inför det långsiktiga försvarsbeslutet. Kännetecknade för denna inriktning är framför allt de hårdare prioriteringskrav från statens sida som följer av den tekniska och ekonomiska utvecklingen och behovet av öppenhet för ett utvidgat samarbete mellan svensk och utländsk försvarsindustri. Det senare är en följd både av våra egna svårigheter att bibehålla hittillsvarande försvarsindustriell mångfald och av de allmänna internationella tendenserna till integration och samarbete, inte minst inom detta område. Utrikesutskottet gör i sitt yttrande, med hänvisning till sin årliga granskning av ärenden rörande export av krigsmateriel från Sverige i samband med behandlingen av regeringens skrivelser om krigsmaterielexporten och hithörande motioner, bedömningen att ifrågavarande avsnitt i propositionen inte strider mot de riktlinjer för svensk krigsmaterielexport som riksdagen har godkänt. Försvarsutskottet delar utrikesutskottets uppfattning om vikten av att den svenska försvarsindustrins behov av närmare samverkan med utländsk industri görs till föremål för en noggrann prövning med beaktande också av neutralitetspolitiska aspekter.

Herr talman! Avslutningsvis vill jag understryka vikten av att Sveriges försvars och säkerhetspolitik skall vara väl förankrad i folkdjupet genom att människorna görs delaktiga i verksamheten. De skillnader som kommer till uttryck i motioner och reservationer är enligt min mening -- med undantag av det som kanske framförallt miljöpartiet och till viss del vänsterpartiet står för -- marginella, medan däremot grundsynen på och inriktningen av försvars och säkerhetspolitiken dokumenterar en stabil och bred uppslutning bakom den av regeringen förordade och av utskottet föreslagna inriktningen av årets försvarsbeslut. Herr talman! Med det anförda som grund yrkar jag bifall till utskottets hemställan i samtliga punkter. Låt mig sedan övergå till att något kommentera de synpunkter som mina högt värderade kollegor i utskottet gett uttryck för. När det gäller utredningsarbetet har det från några håll sagts att det betraktas som ett stort misslyckande att försvarskommittén kunde arbeta färdigt och lägga en grund för ett försvarsbeslut redan detta år. Vi kan kanske vara eniga om det. Men jag är inte riktigt sams med er om att ensidigt lägga skulden på regeringskansliet eller socialdemokraterna. Det fanns ingen större vilja från partiledarna som företrädde de borgerliga partierna att medverka till samtal kring försvarspolitikens inriktning som grund för ett femårigt beslut. Jag tycker att det är viktigt att notera att de beskeden ändock bidrog till svårigheterna att arbeta vidare med målsättningen att lägga en bra grund för ett försvarsbeslut redan i år. Jag kan också påminna om att den beredning som skulle genomföra och verkställa de kvarvarande uppgifterna i 1987 års försvarsbeslut kapsejsade på grund av ovilja från vissa partier att delta i det arbetet. Hur är det med försvarspolitiken rent allmänt om man tittar på det som framgår av reservationerna osv.? Låt mig peka på ett par saker. Jag uppehåller mig framför allt vid de ekonomiska ramarna och till dem knyter de förväntningar som kan dras av de synpunkter som tidigare talare har gett uttryck för. Det synes ganska svårt inom de för oss näraliggande ramarna, dvs. de av folkpartiet och centern föreslagna uppräkningarna, att ge utrymme för en försvarspolitik som i samklang med Arne Andersson i Ljungs och moderaternas äskande skulle ge utrymme för någon större samhörighet och samförstånd om ett borgerligt försvarspolitiskt alternativ till den försvarspolitik som nu förs. Däremot är det helt uppenbart att närheten mellan oss och folkpartiet ger större utrymme för samförstånd om merparten av innehållet i försvarspolitiken. Man ser dessutom att vi i den strukturella uppbyggnaden står betydligt närmare varandra än vad man kan bedöma att folkpartiet och t.ex. moderaterna gör. Centerns syn på en fortsatt stor militär organisation har också betydande svårigheter framför sig i en diskussion om en ändock för deras del förhållandevis smal ram. Vi har belyst funderingar som i spåret av Gulfkriget skulle påverka ett kommittéarbete och ett försvarsbeslut inför nästa år. Självfallet måste erfarenheterna av utvecklingen, både den långa och militära uppladdningen men också krigets utveckling, vägas in när man skall strukturera ett nytt svenskt försvarsbeslut men också lägga grunden till en annan struktur av det militära försvaret. Det finns anledning att noga studera både det politiska spelet kring krigsutvecklingen men också den tekniska utvecklingen, som starkt avgjorde hur förloppet ändock ledde fram till ett mycket kort krig med en klar seger för dem som företrädde FN-grupperna. Vidare ställdes frågor som rör detaljer i försvarsbeslutet. Man kan alltid diskutera några av dem. Låt mig uppehålla mig vid ett par av dem. Kerstin Ekman diskuterade pliktlagstiftningen. Vi är nu på väg att se över frågan. Vi kan i nära samförstånd mellan oss och andra partier se över det som jag vill beteckna med ett samlat begrepp, nämligen personalförsörjning för totalförsvarets samlade behov av personella resurser. I det sammanhanget måste naturligtvis inriktning, behov av numerär, utbildningstidens längd osv. vägas in för att på bästa sätt svara upp mot behovet. Jag noterade att Kerstin Ekman mycket vänligt tackade för ett fint samarbete i utskottet under ett antal år. Jag har den bestämda uppfattningen att det samarbetet har lett fram till en mycket fin stämning i utskottsarbetet, en stor öppenhet och möjlighet att föra resonemang i sakfrågor, även om vi till slut kanske inte har varit helt överens om den slutgiltiga bedömningen av försvarspolitikens ekonomiska utrymme och inriktning. Jag vill framföra ett varmt tack till kamraterna för alla de år jag har haft möjlighet att arbeta i utskottet. Det är en fin stämning i utskottet. Jag hoppas att de som fortsätter arbetet tar vara på den grunden och ser till att den medverkar till bra och kloka försvarsbeslut åren igenom. Till slut en kommentar kring de partier som mera påtagligt avviker i sin inriktning av försvarspolitiken. Paul Ciszuk vill på käckt miljöpartistiskt sätt med morötterna i högsta hugg ge sig på fienden. Men han bibehåller i grunden en viss struktur med ett försvar som är anpassat till miljöpartiets synsätt om hur försvarsstrukturen skall se ut. Men jag tror att det ändå är något förhastat att avhända sig det skydd som ett verkningsfullt och kraftfullt flygvapen ändå utgör med möjligheten att mobilisera den morotsförsedda armén. Det är värt att överväga frågan. Jan Jennehag gav ett bra besked om vänsterpartiets synpunkter när det gäller försvarsekonomin. Det är hedersamt när Jan Jennehag säger att det kommer att bli betydande svårigheter att på kort tid minska försvarsramen med 10 % utan att det leder till katastrofala effekter. Det är bra att ha den klarsynen. Samtidigt tycker jag att det är värdefullt att vänsterpartiet i grunden i dag står upp för ett svenskt försvar med en inriktning som framför allt syftar till att bibehålla vår politiska handlingsfrihet och möjligheten att utveckla vårt eget land på bästa sätt.

Herr talman! Jag tycker inte att det var bra när Roland Brännström kom dragande med partiledarna när det gäller försvarskommittén. Jag tycker inte att man skall ifrågasätta vår förmåga som ledamöter att företräda våra partier i kommittén. Vi hade kunnat klara ut dessa frågor, men det var interna socialdemokratiska motsättningar som torpederade arbetet. Så ser jag situationen som ledamot av kommittén. Roland Brännström säger att vi har en samsyn i försvarsfrågan. Ja, visst. Men vi från folkpartiet liberalerna har inte ändrat oss så mycket. Vi har välkomnat närmandet från socialdemokraterna. En samsyn i framtiden kan säkert lösas på samma sätt med att våra borgerliga bröder hinns upp av verkligheten. Det är bra att det sker en översyn av pliktlagarna. Vi beklagar att det inte har skett tidigare. Förvisso har det funnits möjligheter att bifalla våra yrkanden tidigare. Det är just senfärdigheten som är ödesdiger. Den utredning som nu skall börja arbeta under Roland Brännströms ledning, vilket är bra, gör att tidsplanen kanske torpederar möjligheterna att ta till vara saker och ting inför försvarsbeslutet -- om det fattas nästa vår -- som borde komma till nytta. Därför är det en förhoppning att man delar upp utredningen, så att man med delbetänkande lämnar förslag som kan gynna försvarsbeslutet. När det gäller senfärigheten tycker jag verkligen att man ändå kan fortsätta att beklaga den när det gäller direktrekrytering av värnpliktiga för tjänstgöring i civilförsvaret.

Herr talman! Det verkade nästan som en suck av lättnad från Roland Brännström när han konstaterade att vänsterpartiet vill ha ett militärt försvar. Ja, det är inte förvånande. Man behöver bara gå tillbaka till historien. När vi har varit med i riksdagen har vi haft synpunkter på det militära försvaret. Men att det skall vara en militär komponent har funnits med och kommer, som världen nu ser ut, att finnas med ett bra tag till. Vi vill alltså inte ha en ensidig svensk avrustning, men vi vill ha en nedrustning som kan medverka till den process som vi önskar. Sedan finns det naturligtvis olika åsikter om utformningen av försvaret, framför allt när det gäller synen på pliktlagen, hur man kan utnyttja värnpliktiga och vilka förmåner de skall ha.

När vi menar att vi måste inrikta oss på att göra organisationen mer ekonomisk och att vi skall spara pengar, så gäller det inte dem som är tvingade att delta i det här systemet, utan för dem skall vi kontinuerligt införa förbättringar. Man kan alltså konstatera att det i synen på det militära försvaret finns betydande skiljaktigheter när det gäller flera delområden.

Herr talman! Tyvärr får försvaret egentligen, Roland Brännström, bli en produkt av ekonomin, utan det skall vara en produkt av vår målsättning för försvaret. Vi har råd att ha ett försvar för de vitala tillgångar som vi vill värna. På den punkten har vi, Roland Brännström, utomordentligt olika syn på försvaret, och jag kommer att försöka att arbeta i enlighet med min syn. Med talmannens benägna tillstånd övergår jag nu från att vara en moderat representant i försvarsdebatten till att för ett ögonblick vara utskottsordförande. Som Kerstin Ekman och Roland Brännström redan har sagt lämnar några högt värderade ledamöter snart försvarsutskottet. Det är Roland Brännström, Kerstin Ekman, Göran Allmér och Ingvar Karlsson i Bengtsfors som har i varje fall planerat att avgå från utskottet. Jag vill ta tillfället i akt att säga, oaktat de utomordentligt stora meningsskiljaktigheter som vi har om försvaret, att ledamöterna i utskottet bär på goda mänskliga kvaliteter. Jag har förstått att ledamöterna i vårt utskott har en utomordentlig respekt för varandras personer. De både känner och ger uttryck för glädje över varandra. Även om detta gäller utskottet i dess helhet riktar jag dessa ord alldeles särskilt till Roland Brännström, till Karlsson när de står inför att lämna utskottet. Tack för att ni har bidragit till en trevlig försvarsdebatt, trots våra olika meningar, och till att vi trivts i vårt utskott! Vi har trots den utomordentligt fina vänskapen oss emellan inte på något sätt eftersatt de viktiga sakfrågorna, utan allvaret har fått sin del och vårt goda förhållande sin del. Det tackar jag er för.

Herr talman! Min slutreplik till Roland Brännström skall bli litet annorlunda än vad han kanske har tänkt sig. Arne Andersson i Ljung nämnde att jag skall sluta i utskottet, och förmodligen är det nu sista gången som jag yttrar mig från denna talarstol. Jag har suttit i försvarsutskottet i 3 1/2 år och totalt 9 år i riksdagen. Jag tycker att det har varit lärorika år, inte minst i försvarsutskottet, där sammanhållningen har varit mycket fin. Brännström avgår blir det ett tomrum i utskottet, även om luckorna efter dem naturligtvis kommer att fyllas på bakifrån. Om det kan bidra till att vi får kraftfulla försvarspolitiska beslut, är det ju bra, men jag vill säga att det inte har berott på dessa personer att det inte blivit några sådana, utan det är, som jag sade tidigare, den politiska situationen som gjort att det har blivit en långbänk av hela försvarspolitiken.
Herr talman! En sista kommentar till de ekonomiska nivåer som vi resp. moderaterna står för. Låt mig bara konstatera att Arne Andersson i Ljung kommer att ha samma svårigheter med sin ekonomiska ram och med sina önskemål inom den ramen som vi har inom vår snävare ram, men med en något mera hovsam ambitionsnivå när det gäller det materiella innehållet.

Herr talman! Kerstin Ekman har motiverat liberal försvarspolitik. Jag tänker egentligen inte säga mer om vare sig reservationer eller resonemang i betänkandet. De flesta som intresserar sig för frågan -- såväl i dag som i framtiden -- är ju dessutom läskunniga. Herr talman! Jag tycker att man vid ett sådant här tillfälle kan reflektera litet grand. Vi har i Sverige i dag rätt hårda omdömen om politiker. De riktar sig till stor del mot oss ledamöter i denna kammare. Valdeltagandet minskar, det förekommer missnöjesyttringar, och människor tycker inte att politikerna riktigt fyller sin funktion. Vi måste ta detta ansvar mot väljarna, men vi måste också se till att ta ett ansvar för verkligheten såsom den är. Jag har i ganska många år hållit på med försvarspolitik. Jag upplever väldigt starkt att myndigheterna har en oerhörd dominans. När man som riksdagsledamot frågar sig om man inte kan göra på ett annat sätt än det vanliga, säger myndigheterna nästan undantagslöst att, nej, det kan man inte göra. I samband med förra försvarsbeslutet försökte vi få till stånd en ändring i fråga om uthålligheten, men de myndigheter som hade denna fråga inom sitt revir attackerade då vårt förslag mycket hårt. När vi försökte få till stånd en förändring av skyddsprinciperna reagerade den aktuella myndigheten också hårt mot förslaget. När förslagen sedan genomförs kommer i och för sig myndigheterna ibland och säger att det nog egentligen blev ganska bra. Regelmässigt har jag på den militära sidan funnit, när vi haft ett tiotal olika förslag på ändringar att myndigheterna argumenterar emot politikerna i samtliga fall. Det är nästan som om myndigheterna skulle säga till oss: Er roll är inte denna, utan er roll är att ge oss de pengar som vi säger att vi behöver med utgångspunkt i det underlag vi har tagit fram till er. Visar det sig sedan att det underlag som vi ger er inte riktigt håller, så är det er uppgift att ge oss de pengar som vi har räknat fel på. Jag upplever ibland att Roine Carlsson kritiseras. Jag har inte i allt samma uppfattning som Roine Carlsson. Jag tycker att han ännu tidigare borde ha genomfört ett antal strukturförändringar; jag kommer så småningom tillbaka till värnpliktsfrågan. Roine Carlsson kritiseras på grund av att han försöker ta befälet över myndigheterna, men det är precis vad jag tycker är bra med honom. Vi skulle naturligtvis mycket tidigare ha sett till att befälet hade tagits på den politiska nivån. De stora obalanserna i dagens försvar var naturligtvis möjliga att se redan tidigare. Jag har flera gånger tidigare påpekat att 1972 års riksdag var medveten om att det fanns en obalans mellan investering och drift inom armén. Riksdagen fattade också ett beslut om att ta bort tio brigader, eftersom man insåg att det inte gick ihop. Myndigheterna genomförde inte detta, och sedan kom andra försvarsministrar och godtog myndigheternas ovilja att genomföra riksdagsbeslutet. Vi kan alla nu beklaga detta. Den obalans armén har, som inger oss så stora bekymmer, är ju en följd av att vi i det här huset inte riktigt vidhöll de rätta slutsatserna. Hade man trott att det en gång i framtiden skulle komma att regna miljarder från himlen, så hade man kunnat låta bli att genomföra detta beslut. Men det är en orimlig attityd. Jag har också fått tillfälle att studera andra samhällssektorer. Jag är ordförande i den avdelning av riksdagens revisorer som har gett sig på att studera svensk sjukvård. Jag har då fått erfara, att detta skall man inte göra, eftersom detta nämligen är ett revir för Landstingsförbundet. Om ett riksdagsorgan ger sig in på detta, skickar Landstingsförbundet ett remissyttrande på två stycken A4-ark för att tala om att rapporten är undermålig. Samtidigt får man åtskilliga brev från folk ute på fältet -- distriktsläkare och andra -- som skriver att det är bra att ett ansvarigt organ äntligen försöker tala om hurdan situationen är, att man försöker redovisa skillnaden mellan det som var riksdagens intentioner och det som verkligen händer. Ju närmare patienten man befinner sig desto mer önskar man en omprövning, och ju längre ifrån patienten man befinner sig desto mer aggressiv är man emot att riksdagen tittar på frågan. Det är litet obehagligt att i fråga om sjukvårdsområdet behöva notera att riksdagen har sagt att det skall satsas mer på primärvård men att det inte finns någon återrapportering. Socialutskottet har inte begärt en sådan någon gång, socialdepartementet har inte heller gjort det, och socialstyrelsen sysslar över huvud taget inte med sådant. Inom Landstingsförbundet, där man tror sig sitta på siffrorna, anser man sig nöjd bara man får tala om att man har gjort rätt. I samband med olika försvarsbeslut har jag stått i den här talarstolen och sagt att den svagaste länken är sjukvården, och jag har känt mig mycket obehagligt berörd av detta. Nu visar det sig att det inte är fullt så farligt. Vi har nämligen utgått från vad socialstyrelsen har sagt oss. Det gäller delvis frågan om läkarna. Man räknar med att deras fredstida tjänstgöring är 30 timmar, men använder man dem längre, inser man att det inte råder någon brist på läkare. Antalet operationssalar är mycket större än vad socialstyrelsen har sagt. På socialstyrelsen känner man nämligen inte till detta, därför att man har dålig kontroll. Försvarskommitténs arbetsgrupp visar också att läget när det gäller det som vi trodde var den största bristen, nämligen förbrukningsmateriel, är betydligt bättre än myndigheterna har angivit. I verkligheten är det alltså inte fullt så farligt, men den ansvariga myndigheten är illa orienterad, och vi har trott på myndighetens uppgifter. Vad säger oss detta? Jo, det säger oss att vi som politiker måste ta ansvar för vad som händer ute i verkligheten. Myndigheterna har sedan länge den uppfattningen att deras uppgift alltid är att skildra verkligheten på ett sådant sätt att de får mer pengar och att det gäller att skriva petita på det sättet. Vi påverkas ibland till att tro att det är såsom myndigheterna säger. Låt mig ta ett exempel. Vår överbefälhavare talar -- och förmodligen med ganska stor framgång -- om att det svenska försvaret blir sämre och sämre. Han gör det naturligtvis av det skälet att han vill ha mer pengar. Jag hävdar med stor bestämdhet att det svenska totalförsvaret i dag är väsentligt bättre än det var för fem--tio år sedan. På civil sida är detta alldeles uppenbart. Vi hade svaga länkar där, samtidigt som man satsade oerhört mycket på några länkar som hade starka påtryckningsgrupper och påtryckande myndigheter. Det var riktigt att ta pengar från de starka länkarna och ge till de svaga, så som vi gjorde 1987, eftersom kedjan bestäms av de svagaste. I fråga om den militära sidan är det sant att vi nu har tagit bort ett antal brigader. Hade dessa tagits bort tidigare, skulle försvaret i dag ha varit starkare. Det är alltså fråga om en felaktig struktur. Felet är inte att regementen läggs ned och att dessa brigader tas bort, utan felet är att detta icke gjordes tidigare. Låt mig ge ett enkelt exempel. Inför det förra försvarsbeslutet fick försvarskommittén beskedet att Robot 15 som enligt planerna skulle anskaffas för JAS redan var under leverans medan planen kommer fem år senare. Vi ställde då frågan: Hur skall vi, om det exempelvis blir krig 1991, kunna förklara för skattebetalarna att robotar för ett antal 100 milj.kr. ligger i förråd i väntan på JAS? Skulle det inte gå att sätta robotarna på Attackviggen? Det hade myndigheterna inte tänkt på, men man sade att det kunde genomföras till en kostnad av 40 milj.kr. Detta började man sedan genomföra. Några tekniker fann då, att om man ändå skulle göra om balkarna för att kunna bära Robot 15, så kunde man lika gärna sätta dem på Spaningsviggarna, eftersom de är ungefär likadana. När man ändå genomför detta -- det blir bl.a. fråga om data -- så får man egentligen för Viggens tillgång till JAS hela beväpning. Plötsligt visade det sig att vi, från att ha haft t.ex. ett spaningsflygplan som kunde ha en robot i jaktförsvar, hade fått en maskin som kan flyga omkring med sex stycken jaktrobotar. Denna kan alltså bli en ganska bra jaktmaskin mot exempelvis trupptransportflygplan. Detta kom så att säga som en bonuseffekt. Vad visar oss detta? Jo, det visar att om det skall bli möjligt att göra förbättringar, så skall ansvaret läggas ganska långt ned, på en nivå där sådana här tips kan komma fram. Men det verkar som om myndigheterna helst bara vill göra sådant som man tror kan motivera politikerna till att ge mer pengar. Det som vi nu har gjort innebär att sjömålsbekämpningskapaciteten för attacksystemet har fördubblats genom att vi har både de tidigare robotarna och de nya. Detta gör naturligtvis att behovet av andra åtgärder, som kostar väldigt mycket pengar, är mindre. Jag kan förstå att myndigheterna inte tycker att det är så roligt att föra fram det mest rationella förslaget. Det är enligt min mening viktigt att riksdagens egna organ och kanslihuset skaffar sig sådana instrument att man kan välja de rationella lösningarna. Detta är ett principiellt problem med lång räckvidd. Vi som sitter i försvarsutskottet kan möjligen med viss rätt hävda att vi har hyfsat med tid och att vi hinner gå igenom arbetsmaterialet. Vi hinner gå tillbaka och titta på tidigare beslut. Ledamöterna i ett annat utskott berättar att man har 36 sekunder per motionsyrkande, och man inser att detta icke är en rimlig behandling. Utskotten hinner därför aldrig gå tillbaka för att studera tidigare beslut. Visst har vi olika meningar partierna emellan när det gäller försvarspolitik, men det ligger ändå på marginalen. Det är fråga om någon enstaka procent upp eller ned. De som vill höja anslagen med mer än någon procent, vet att de säkert ändå inte kommer att kunna göra det om de skulle få tillfälle. Detta är alltså mycket marginellt. I fråga om de 99 % där vi är överens, borde vi ha ett gemensamt intresse av att verkligen kunna granska materialet och ta ansvar för besluten. Det kräver att vi på den politiska nivån -- utskottet och ansvarigt departement -- tillsammans måste kunna ta ledningen. Det är orimligt att vi har ett försvar som alla, inkl. myndigheterna, anser är i kraftig obalans, därför att vi har satsat för mycket på driften och för litet på investeringarna. Sedan finns det antal frågor som hänger ihop med det och som gäller principer. En sådan är naturligtvis frågan om värnpliktssystemet. Den norska professor som kanske kan mest i världen om det här -- hon har i varje fall forskat mest om det -- är Ragnhild Sohlberg; hon var i Monterey. Hon var på FOA men hade mycket svårt att vistas i den miljön -- hon upplevde att hela det svenska etablissemanget tyckte att man inte fick framföra sådana uppfattningar som hon gjorde från svenska FOA. Hon sade att värnplikten är ett underbart system. Det innebär att man i alla lägen kan ta ut precis den kvantitet och den kvalitet man behöver. Det är ett oerhört flexibelt system. Men säger man sedan att i princip alla män skall utbildas och dessutom utbildas lika länge får man världens mest rigida system. Vaktslåendet kring den fyrkantiga tillämpningen har fått tre följder. För det första har det lett till att vi har ett civilförsvar som är förgubbat och outbildat. Det är bara 20-åringar som kan godta att bli inkallade för utbildning 3--7 månader, och får de inte kallas in till civilförsvaret utan bara till det militära försvaret får vi ett outbildat och förgubbat civilförsvar. För det andra: Jag vet inte hur många hundratusen värnpliktiga som har utbildats sedan andra världskriget och sedan inte krigsplacerats. Det är svårt att se dem i ögonen och säga: Vi tog ut dig -- jag skall då inte titta på Jan Jennehag som jag nyss gjorde; jag tar Carl-Johan Wilson i stället -- för en princips skull. Vi tog tio månader av din tid, men vi hade ingen användning för dig. Det är verkligen att misskreditera hela värnpliktstanken. Den skall användas för ett vettigt ändamål. För det tredje: Vi har 20 000 som nu mot sin vilja går omkring och väntar upp till tre år på utbildning. Vi vet att det innebär betydande sociala problem för dem, och det innebär större kostnader. Det fanns ett förslag i en arbetsgrupp i värnpliktskommittén, där Åke Gustavsson och jag drivit det här ganska mycket, att låta dem slippa. Men så blir det inte. Jag tycker att det är ett högt pris att betala för en princip. Det som nu har hänt -- det är glädjande -- är att regeringen nu också säger: Låt oss se över det här systemet! Från folkpartiets sida har vi motionerat om det i årtionden. Nu får vi en granskning, och det blir Roland Brännström som kommer att leda utredningen. Jag tror att den är väldigt viktig. Värnpliktssystemet är ett underbart system, och vi skall ha det kvar, alldeles oavsett hur försvaret blir. Även om vi bara behövde ett försvar som vore tiondelen eller femtedelen av dagens, skulle vi ändå ha kvar värnpliktssystemet, därför att ett yrkesförsvar är så dyrbart och svårrekryterat. Att i ett läge med brist på arbetskraft försöka ragga upp svenska soldater är inte lätt. Värnpliktssystemet är ett fint system, men värnplikten skall inte vara bunden till ett visst antal. I dagens svenska värnpliktsförsvar tar vi ut 34 % av årskullarna. Kvinnorna tar vi inte ut, och var tredje man tar vi inte heller ut, men 34 % tar vi ut. Hade vi ett värnpliktssystem där vi tog ut 27 % till militärt försvar och 7--9 % till det civila försvaret vore det fortfarande ett system som byggde på en pliktlag och det skulle vara rationellt. Den slutsats jag här försöker dra är att vi från politisk nivå måste ta ledningen. Myndigheter kommer definitionsmässigt alltid att se till myndighetsintresset. Min erfarenhet är väldigt enkel: En myndighet är företrädare för vad den uppfattar som sin sektor men egentligen ännu mer för myndigheten själv -- när man som riksdagsman får ett brev från en myndighet i Sverige är det sällan det gäller myndighetens verksamhetsområde, utan det gäller nästan alltid att myndigheten själv riskerar att förlora sin lokal, få flytta, förlora en avdelning eller drabbas av en minskning av folk. Det är då de kommer springande till oss i riksdagen. Men det är mer sällan en myndighet vänder sig till oss därför att man på myndigheten upplever att något samhällsproblem är väsentligt. Är man medveten om det här inser man att det är väsentligt att riksdagen på ett helt annat sätt än hittills tar ledningen. Sedan försvarsplaneringssystemet antogs av riksdagen 1971 har vi i försvaret jobbat med femårsplaner och med att titta tillbaka. Vi är nu i färd med att införa en treårsbudgetering, där man försöker tre år framåt för hela statsförvaltningen. Då blir det avgörande att verkligen göra en uppföljning. Riksdagen måste uttrycka målen i sådana termer att det går att mäta och att gå tillbaka och se om målen blev uppfyllda. Det gör man inte i dag. Ett vanligt utskott ser världen i form av en packe papper som det gäller att försöka få att minska ett visst antal centimeter, så att man är klar med varje ärende till det datum då det enligt vad talmanskonferensen har bestämt skall behandlas i kammaren. Det hela blir då bara en fråga om antal dagar och antal centimeter papper. Verkligheten bortanför detta får över huvud taget inte en chans -- konstitutionsutskottet erkänner t.ex. att man inte kommer att seriöst kunna granska förslaget till kommunallag; det har man inte tid med. Formellt kommer den att gå igenom. Det är helt oacceptabelt. Försvarsområdet är naturligtvis besvärligt på det sättet att det är svårt att finna alternativ av det slag som finns t.ex. när det gäller sjukvården. Jag tror för egen del att sjukvården i Sverige kommer att se helt annorlunda ut om 2--4 år. Den kommer då att vara bättre och mer kostnadseffektiv än i dag. När det gäller försvaret har vi talat om decentralisering i 20 år. Men det har de facto skett mycket litet. Det är en väsentlig uppgift för kammaren att ta på sig rimliga arbetsuppgifter, ställa upp de mål man vill verka för och sedan kunna följa upp det. Jag har i det sammanhanget nämnt Roine Carlsson. När Roine Carlsson har fått kritik är det för att han har försökt ta det politiska befälet. När Roine Carlsson kritiseras för det tänker jag ta honom i försvar. Däremot tycker jag att Roine Carlsson dröjer för länge med att göra något i värnpliktsfrågan, men jag är ändå glad att utredningen nu tillsätts. Det finns ett stort förnyelsebehov. Hotet från omvärlden har nu rimligen minskat. Men de problem vi känner oss oroade av är de obalanser som finns i apparaten själv, till följd av försummelser under årtionden. Hade vi haft ett försvar i balans hade vi nu kunnat säga: Vi kan minska på vårt försvar nu när hotet utifrån minskar. Men det som inger oss oro är en följd av vår tidigare oförmåga att hålla balans mellan investeringar och drift. Oavsett vem som skall ta ansvar för det här är det, tror jag, nödvändigt att hela tiden se till att veta vad som görs och återge fakta på ett riktigt sätt och inte låta myndigheter bluffa, gömma saker och ting i syfte att få politikerna att skjuta till pengar och i syfte att dölja förhållanden som man tror kan vara ofördelaktiga. Det är viktigt att förstå att kammaren icke fungerar när det gäller att leda den offentliga sektorn, därför att riksdagen själv är för splittrad i sitt jobb.

Herr talman! När det är aktuellt med omprövningar på detta område, så kommer alltid centern sist med sina förslag. Det kan alltid diskuteras om det har satsats för mycket eller för litet pengar på civil beredskap i Sverige under efterkrigstiden. Det har, som jag sade, satsats miljarder på tekoindustrin och skoindustrin. Samtidigt känner vi inte till något land som har uppgett sin frihet och kapitulerat på grund av brist på kläder och skor. Det har inte hänt. Vi har också satsat mycket på gödsel och bekämpningsmedel inom jordbruket, trots att vi redan i fred har ett överskott på sådana medel. Det utgör ett stort problem. I krigstid kan man gå över till vegetabilisk föda, dra ner ransonerna osv. Det råder alltså ingen brist på livsmedel. Däremot kan ändå folk svälta ihjäl på grund av transportproblem. Man har inte sett till att det under krigstid skall vara möjligt att transportera livsmedel och annat till olika delar av landet, inkl. storstäderna. Pengarna har använts på ett mycket konstigt sätt. Vad det har berott på är naturligtvis mycket enkelt att förstå. Jag inser att jordbruksrörelsen vill argumentera för behovet av sin produktion, och det har varit lönsamt för dem att göra det gentemot politikerna. Tekoindustrin, dess fackförbund, landskapets folk och andra har också varit framgångsrika när det gällt att framföra sina argument. Det har också gällt landshövdingar, kommunalråd m.fl. Sårbarheten i samhället har vi dock granskat ganska litet. Det har gällt på bl.a. sjukvårdsområdet, telekommunikationsområdet och elförsörjningsområdet. Det blev dock en väsentlig förändring 1987 när det sades att det gällde att kunna vidta åtgärder på dessa viktiga områden. Det allvarligaste problemet gäller förmodligen vattenförsörjningen. Just de stora vattenförsörjningssystemen är mycket sårbara framför allt i de stora tätorterna. Jag tror alltså att man hade kunnat nöja sig med mycket mindre pengar till den civila beredskapen, om man hade satsat resurser på ett rationellt sätt. Varje krona som har använts till sådant som inte är så angeläget har antingen i onödan tagits från skattebetalarna eller också har pengarna tagits från något väsentligt ändamål inom övriga delar av totalförsvaret. Politikerna har inte haft det rätta kuraget. De har inte velat stöta sig med olika grupper i samhället. Det gäller att hela tiden ha en aktiv riksdag och ett aktivt utskott som vågar fatta korrekta beslut. I och med ÖCBs tillkomst har vi dock fått en myndighet som försöker handla rationellt, men fram till dess var det jordbruksnämnder och andra som äskade medel till sin egen lilla sektor. Det var mycket olyckligt. Det har rått obalanser både på den militära och civila sidan på grund av att politikerna inte har tagit kommandot. Också det har varit utomordentligt olyckligt.
Herr talman! Den uppräkning av diverse felprioriteringar som Hans Lindblad gör har kanske sin orsak i att man aldrig har avsatt tillräckligt mycket tid i förberedelse och utredningsarbete för att göra de rätta bedömningarna av hur pengarna bäst skall användas inom de civila delarna av totalförsvaret. Det är kanske inte krångligare än att vi kan ge utredningsarbetet tillräckligt med tid för det. Så fort man talar om jordbruksberedskap, livsmedelsberedskap och andra försörjningsfrågor, så är det böndernas intressen som bevakas. Jag avvisar bestämt det motivet som det viktigaste. En hungrig soldat är ingen bra soldat, och det bör också Hans Lindblad förstå. Jag vill gärna ge en komplimang till ÖCB. För några år sedan väckte centern en motion om att man skulle utreda specifikt vattenförsörjningsproblemet i storstäderna. Den motionen avslogs naturligtvis i vanlig ordning här i kammaren. Men ÖCB fann vårt förslag så intressant att man bad regeringen att få utföra utredningsarbetet, och det har man nu gjort. Ett dokument har också presenterats. Att helt bortse från myndigheternas bedömningar och arbete på detta område, tycker jag är att underkänna dem.

Herr talman! Att vi står i väntan på och befinner oss i ett förberedelseskede inför ett nytt försvarsbeslut är nog alla medvetna om vid det här laget. Jag skall här ta upp till debatt några som jag tycker angelägna frågor rörande förhållandena i sydöstra Sverige. I motioner har jag tillsammans med andra ledamöter pekat på de speciella förutsättningar som råder i denna del av landet. Vi har lyft fram positiva möjligheter, som vi ser det, att flytta flera delar av marinens verksamhet och enheter till Karlskrona. Vi vet att den verksamhet som bedrivs där i dag bedrivs med gott resultat såväl vad gäller effektivitet som ekonomi. Ytterligare satsningar i detta område skulle faktiskt placera marinen än mer i centrum, dvs. just i den delen av Östersjöområdet där den totala marina verksamheten tycks vara som intensivast. Utskottet säger i sin skrivning att detta med omgrupperingar av marinförband i första hand ankommer på ÖB att besluta om. Ja, det har förvisso sin riktighet. Men det skall inte glömmas bort att den sittande försvarsberedningen och det kommande försvarsbeslutet kommer att ha stor betydelse för marinens framtida verksamhet och möjligheter till utveckling. I avvaktan på kommande förslag i denna fråga avser jag att avvakta och att, om så erfordras, återkomma med förslag som kan vara till gagn för landets försvarsförmåga och marinens framtid. Vad gäller försvarsindustrin finns både motioner och en reservation till betänkandet om Karlskronavarvet. Vi menar att det är viktigt att Karlskronavarvet och Kockums får en annan huvudman än den nuvarande Celsiuskoncernen. Mycket talar för att de fartygsproducerande enheterna inom Celsiuskoncernen inte passar in där, eftersom koncernen till huvudsaklig del arbetar med helt andra saker än produktion av svensk högkvalitativ och högkvalificerad försvarsmateriel. För något år sedan hade vi stora bekymmer med Karlskronavarvet, och problemen hopade sig. Man har gripit sig an dessa problem, rett ut bekymren, ser nu framtiden an med tillförsikt och jobbar nu även med annan produktion som komplement till fartygsproduktionen. Det är viktigt att den speciella varvskompetensen säkerställs och att varvet på sikt får en annan ägare, huvudman, så att varvets kompetens och kunnande som i många avseenden är världsunik kan få bättre möjligheter till en positiv utveckling. Jag tycker att det är positivt, Paul Ciszuk, att miljöpartiet också inser värdet av att Karlskronavarvet och dess kompetens behålls. Det visar ändå att ni har förståelse för att vi behöver en kapabel och kvalitativt högtstående försvarsindustri här i landet, och jag hoppas att ni också vill medverka till att vi kan behålla annan bra försvarsindustri. Herr talman! Med detta vill jag ansluta mig till centerns reservationer i utskottet och instämma i de yrkanden som Gunhild Bolander tidigare har framfört.

Herr talman! Det är minsann inte så ofta man får en motion bifallen i riksdagen, och därför känns det extra högtidligt när så är fallet. Det gäller mina motioner Fö420 och Fö3 som behandlar förhållandena på Ing 1 på Almnäs i Södertälje. Under de senaste ett och ett halvt åren har förhållandena för Ing 1 och Almnäsområdet i Södertälje debatterats och en mängd olika besked har lämnats. I december 1989 beslöt riksdagen att 1990 beslöt så riksdagen att FOA icke skulle etableras där. Trots en omfattande debatt och pågående utredning inför ett nytt försvarsbeslut kom det förslaget. Det var så mycket mer märkligt som bl.a. arméchefen i ÖB 91 hävdat att det ännu saknades underlag för att ange vilka regementen som kunde komma att behöva läggas ned. I skuggan av kriget i Gulfen och oron i Baltikum och Sovjetunionen kan det finnas anledning att ytterligare beakta den operativa betydelse som Enligt militär sakkunskap är Stockholmsområdet särskilt känsligt för angrepp efter kort militär förvarning. Mot bakgrund av de erfarenheter som finns av modern krigföring är det inte realistiskt att räkna med att allmän mobilisering hinns med före ett krigsutbrott. Därför är det av stor vikt att kunna disponera förband på nära håll. En nedläggning av Ing 1 skulle innebära en stor risk för att befälhavaren i Storstockholms försvarsområde inte disponerar några ingenjörsförband i det mest kritiska skedet. En nedläggning skulle också komma att innebära att länets olika delar blir skilda från varandra och från omvärlden, utan att det finns resurser att upprätthålla förbindelser i form av väg och brobyggnad eller flygfältsreparationer. Sammanfattningsvis kan sägas att militärområdet Almnäs är av avgörande betydelse för I propositionen skriver försvarsministern, att han strävar efter att upprätthålla organisatorisk handlingsfrihet. Någon analys av varför just Ing 1 är det ingenjörsförband som skulle avvecklas ett halvår före ett nytt försvarsbeslut presenterades emellertid inte. Det kan inte uteslutas att ett nytt försvarsbeslut ändrar förutsättningarna för verksamheten på Almnäs. För att behålla handlingsfriheten och undvika stora investeringskostnader i närtid är det rimligt att nuvarande status på Almnäs ej förändras, åtminstone inte till dess den framtida krigsorganisationen klarlagts, vilket också är överbefälhavarens åsikt. Det gläder mig att nu också försvarsutskottet kommit fram till denna ståndpunkt. Det kan inte heller vara i vare sig försvarets intresse eller i skattebetalarnas ögon försvarbart att överge en modern anläggning med 1 200 mil från Stureplan. Almnäs kan med fördel merutnyttjas, något som ju också utskottet instämmer i. ''Almnäs ligger lämpligt till för att tillsammans med Svea livgarde - - kunna svara för utbildningen bl.a. av de territoriella förband som kommer att få uppgifter i Stockholmsområdet. ''', skriver utskottet. Också de besparingar detta skulle innebära för värnpliktsresor uppmärksammas i betänkandet. I motionen pekar jag på en rad områden som bör analyseras närmare för att man bättre skall utnyttja Värnpliktskontor Öst, mer utbildning etc. Det är angeläget att detta görs så att beslutsunderlaget beträffande Ing 1 och Almnäs är heltäckande när nästa försvarsbeslut skall fattas 1992. Herr talman! I det här fallet kan jag bara instämma i försvarsutskottets kloka resonemang. Mer eftersom mina motion inte blivit fullt ut tillgodosedda, vill jag dessutom yrka bifall till reservation 25. ta bort i Skåne. Detta är illa varslande. Detta är helt obegripligt hur man bland försvarspolitiker och militärstrateger tycks tro att en fiende skulle komma klättrande över Kebnikajse när man kan ro i land vid Åhus. Hela vårt land skall naturligtvis försvaras. Det är därför som vi moderater föreslår en ökning med 1,3 miljarder för att bibehålla handlingsfrihet inför nästa års försvarsbeslut. Vi måste i Skåne, med den geografiska struktur som landskapaet har, ha tillgång till ett starkt pansarförsvar. I nedläggning av pansarförbande i Skåne är förödande. Vi bör i stället snart fatta beslut om anskaffande av en ny stridsvagn -- en svensk konstruerad eller köpt av utländsk producent. Men beslutet måste fattas snart. Inte heller bör några ingrepp göras på flygstridskrafterna. Tvärtom bör ytterligare en division av J 35 Draken organiseras vid F 10 i Ängelholm, som vi framför i moderat reservation 43. För övrigt instämmer jag i de yrkanden som Göran Allmér framställt tidigare under debatten.

Herr talman! Denna debatt är en form av mellandebatt inför ett viktigt försvarsbeslut nästa år. Det som denna gång skulle bli någonting bidde inte ens en tumme. Men det förekommer illavarslande rykten om att det skulle pågå planering att Skåne skulle överges i händelse av ett anfall mot vårt land och att försvarslinjen skulle dras någonstans uppe i Småland. Detta får aldrig hända och kan aldrig någonsin accepteras av oss skåningar. En miljon människor skulle evakueras eller överges. Naturligtvis skall hela vårt land försvaras, precis som framhålls i den moderata reservationen 5. Dessa rykten måste dock tas på allvar när det samtidigt förekommer uppgifter om att planer pågår om en otrolig bantning och åderlåtning av det skånska försvaret. Det senaste kriget i Persiska viken har visat att det finns två vapenslag som är väldigt avgörande i modern krigföring: pansarförband och flygförband. Det är just dessa två vapenslag som man vill ta bort i Skåne. Detta är illa varslande. Det är helt obegripligt hur man bland försvarspolitiker och militärstrateger tycks tro att en fiende skulle komma klättrande över Kebnekajse när man kan ro i land vid Åhus. Hela vårt land skall naturligtvis försvaras. Det är därför som vi moderater föreslår en ökning med 1,3 miljarder för att bibehålla handlingsfrihet inför nästa års försvarsbeslut. Vi måste i Skåne, med den geografiska struktur som landskapet har, ha tillgång till ett starkt pansarförsvar. En nedläggning av ett pansarförband i Skåne är förödande. Vi bör i stället snart fatta beslut om anskaffande av en ny stridsvagn -- en svenskkonstruerad eller köpt av utländsk producent. Men beslutet måste fattas snart. Inte heller bör några ingrepp göras på flygstridskrafterna. Tvärtom bör ytterligare en division av J 35 Draken organiseras vid F 10 i Ängelholm, som vi framför i moderatreservation 43. För övrigt instämmer jag i de yrkanden som Göran Allmér framfört tidigare under debatten. Så några ord om mitt särskilda yttrande nr 6. Jag har ingenting emot att de värnpliktiga får drägliga förhållanden och bra även när det gäller resor. Men det finns garnisoner där permitentresorna kostar lika mycket som den materiel som åtgår under utbildningen. Detta är orimligt. Nu skall det skärpas något, men det blir fortfarande väldigt liberalt. Man får inte bara resa till sin hemort utan man kommer också att få resa till föräldrar eller syskon eller, som utskottet skriver, ''med anhörig jämförbar''. Man får tolka ''jämförbar'' som flickvän -- vad nu än jämställdhetsdebattör i kammaren kommer att säga om att flickor betitlas jämförbara. Konkret innebär detta att en grabb från Hässleholm som gör sin värnplikt i Ekjö kan anmäla att han har flickvän i Umeå, och då får han rätt att flyga dit över veckoslutet. Sedan skall han naturligtvis inte behöva ha samma flickvän under de fem månader som värnplikten omfattar. Han kan byta flickvän och då meddela att han har flickvän i Östersund. Då får han ändra destination och få flyga dit i stället. Detta är orimligt. Detta är inte att ge unga grabbar respekt för vad samhällsekonomin och det svenska försvaret tål, när vi vet vad vi har råd att satsa på.

Herr talman! Jag begärde inte ordet för att replikera Wiggo Komstedt, men jag vill gärna säga beträffande hans särskilda yttrande att vad som alldeles särskilt bekymrar mig är att Wiggo Komstedt sedan värnplikten gubbat till sig så pass mycket att han har glömt bort att man på sju och en halv månad faktiskt kan byta flickvän.

Jag fick, om än i litet olika ordalag, gensvar för detta och noterade det med tillfredsställelse. Det är min förhoppning, herr talman, att de löften som så här i debatten uttalas kan vara till någon nytta för marinchefen inför de ytterst grannlaga överväganden som han har att göra under det löpande året.

Herr talman! Jag har länge pläderat för att vi måste sätta ett stopp för den orimliga miljardrullningen till JAS-projektet. I motion 422 har jag, Lennart Nilsson och Magnus Persson utförligt utvecklat vår syn. Det finns ingen i dag som vet när JAS flygplanet kommer att flyga med full kapacitet och full pålitlighet. Den nya ledningen för industriprojektet JAS, som tillsattes för att få slut på all diskussion om ständiga förseningar och fördyringar, har nyligen gett sin syn på läget. Nya kraftiga förseningar och ett väsentligt högre pris än det som tidigare avtalats för flygplanen i delserie 2 har rapporterats. Delserie 2 omfattar inte mindre än 110 flygplan. Det mesta talar för att ingen kalkyl kommer att hålla innan JAS-plan kan både flyga och landa och produceras enligt uppgjort tidtabell. I dagens kärva läge är det inte försvarligt att fortsätta att låsa sig för nya miljardsatsningar. Helst borde vi göra en avveckling av hela JAS projektet, vilket vi yrkat i motionen. Det är industrin som är ansvarig för de försummelser, kostnadsfördyringar och förseningar som förekommit. Det är därför rimligt att Industrigruppen JAS själv får ta det ekonomiska ansvaret för detta. Skulle en avveckling av JAS projektet inte vara möjlig i sin helhet, bör i vart fall vi verka för att delserie 2 av JAS-projektet, dvs. 110 JAS-flygplan, stoppas. Detta yrkas också i vår motion samt i en annan socialdemokratisk motion av Maj Britt Theorin, Anneli Hulthén och Berndt Ekholm. Jag är medveten om att det inte finns någon majoritet för kraven i våra motioner, samtidigt som jag -- genom gjorda undersökningar -- vet att det finns ett starkt stöd för krav av detta slag bland det svenska folket. I reservation 19 uttrycks ett stöd för de motioner, som jag nu har berört. Där ställer man sig bakom de två socialdemokratiska motionerna.

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig om jag är beredd att avvisa riksskatteverkets krav vad gäller momsbeläggning av aktiefonder, allemansfonder m.m. Frågan har ställts mot bakgrund av ett brevsvar från riksskatteverket till Riksskatteverket har i brevsvaret till Fondbolagens förening gett uttryck för sin uppfattning om innebörden av gällande bestämmelser i lagen om mervärdeskatt. Enligt riksskatteverket omfattas de tjänster som ingår i ett fondbolags förvaltning av en värdepappersfond av skatteplikt till mervärdeskatt. Det är alltså inte så att riksskatteverket har framställt några krav om att denna verksamhet skall momsbeläggas. Om man inte delar riksskatteverkets uppfattning i en beskattningsfråga, får man föra den till en rättslig prövning, antingen i form av förhandsbesked eller inom ramen för en normal skatteprocess. Frågan om skatteplikt för fondbolagens tjänster i samband med förvaltning av värdepappersfonder har ännu inte varit föremål för någon sådan prövning. Enligt uppgift har ett fondbolag nu ansökt om förhandsbesked i frågan hos riksskatteverkets nämnd för rättsärenden. Regeringen eller ett enskilt statsråd kan som bekant inte göra några bedömningar eller uttalanden om tolkningen och tillämpningen av lagen. Jag avser därför inte att vidta några åtgärder med anledning av riksskatteverkets brevsvar.

Herr talman! Jag nöjer mig med att konstatera att hushållssparandet har ökat kraftigt under senare tid. Det är glädjande att vi har denna vändning uppåt. En lika positiv utveckling kunde vi inte konstatera under den tid då Margit Gennsers partivänner satt i regeringen. Jag är övertygad om att denna förbättring beror till stor del på just skattereformen, som är gynnsam för sparande. Jag tror att den utvecklingen kommer att fortsätta framöver.
Herr talman! Det beror alldeles på vilken referenspunkt man har. Vårt hushållssparande har när det har förts socialistisk politik under lång tid gått nedåt. Det var katastrofalt negativt, och det är klart att det inte kan förbli så under en längre tid. Vi börjar nu få till stånd en normalisering, en stabilisering på en något mer positiv nivå. En del har väl skattereformen gjort -- hushållsupplåningen avspeglade väl en del skatteplanering också. Men det långsiktiga, stabila hushållssparandet, där alla människor sparar i företag, vilket är så viktigt för vår lönebildningsprocess -- det är nämligen en pedagogisk uppgift att få folk att förstå hur företag fungerar -- vill man inte främja, och det beklagar jag. Men här är det ett svalg mellan oss, mellan socialistens och marknadsekonomens syn; de är helt olika.
Herr talman! Det var en intressant upplysning att Margit Gennser anser att Gösta Bohman förde en socialistisk sparpolitik. Oavsett vilka förtecken hans sparpolitik hade kan vi konstatera att sparandet då gick ned. Nu går sparandet upp, och det tycker jag är glädjande.

Herr talman! Inte en fråga för skattesystemet -- nja. Det är klart att hälsoskälen och frågan om kvaliteten i arbetsmiljön berör även andra områden än skatteområdet. Men om nu beslut på skatteområdet som sådant påverkar arbetsmiljön -- det här får väl anses vara en arbetsmiljöfråga -- och även kostnadssituationen är det klart att man måste anknyta det också till beslut som vi har fattat när det gäller skattesystemet. Jag vill bara fråga: Varför kan man inte ta bort de sociala avgifterna på den här delen? Ersättning för kostnader som man inte har när man inte är på jobbet borde ju ändå inte ingå i sjuklönen.
Herr talman! Det finns starka skäl att ha en likformig beskattning av all den ersättning som går från arbetsgivaren till de anställda, oavsett i vilken form denna ersättning utbetalas. Det var en viktig princip i skattereformen och är det alltjämt. Till detta kommer att en ändring av detta skulle innebära ett skattebortfall -- det gäller här liksom i den föregående frågan. Det är lätt att framföra långa önskelistor om skattelättnader -- det görs också från många håll. Det brukar vara svårare att ge besked om hur de försvagningarna skall bekostas. Låt mig säga att för att hålla nere matkostnaderna krävs det framför allt en ekonomisk politik som förmår nedbringa pris och kostnadsökningarna. Vi är på god väg att åstadkomma detta. Vi diskuterar nu frågan om momsen på maten -- Görel Thurdin får avvakta ställningstagandet i den frågan. Men det finns ett område där man kan sänka matkostnaderna -- jag hoppas att Görel Thurdin där ställer sig bakom regeringens förslag -- utan att det får några som helst negativa statsfinansiella konsekvenser. Jag tänker då på vårt förslag att minska gränsskyddet på matområdet. På det sättet kan vi direkt få lägre matpriser för konsumenterna.
Herr talman! Nu är vi inne på ett helt annat ämne. Det brukar vara vi frågeställare som får tillsägelse att vi skall hålla oss till det som frågan handlar om. Jag har talat om de anställdas förhållanden. Talar vi om matmoms gäller det de priser som konsumenterna möter. Det är inte alldeles säkert -- det är inte riktigt utrett -- hur det sänkta gränsskydd som ni har föreslagit kommer att slå. Det kan få även andra effekter, som inte har lyfts fram, som är klart negativa och som kommer att verka fördyrande i samhället. Men jag vill ändå fråga: Av vilken anledning måste man ha sociala avgifter? Jag vill ha svar på den frågan -- jag tycker inte att det är nödvändigt att ha sociala avgifter på kostnadsförmåner eller hur jag nu skall uttrycka det. Det höjer sjuklönen utöver den nivå som den egentligen borde ligga på.
Herr talman! Jag har redan svarat på den frågan. Av likformighetsskäl och på grund av behovet av intäkter. Att ta bort de sociala avgifterna innebär att man bryter sönder likformigheten och att man minskar inkomsterna, och Görel Thurdin har inte talat om hur vi skall ersätta det inkomstbortfallet. Jag hävdar att borttagandet av gränsskyddet och möjligheterna att därigenom få lägre matpriser, oavsett om maten äts i personalrestauranger eller på annat håll, i hög grad har relevans för den här diskussionen. Det här är en åtgärd som direkt får positiva effekter för landets alla konsumenter redan den 1 juli. Jag hoppas att Görel Thurdin stöder det förslaget. Det kommer att visa sig också i personalmatsalarna, när det här genomförs.
Herr talman! Statsrådet kan verkligen förenkla problematiken och försöka komma lättvindigt undan den. Likformigheten är, visar det sig, egentligen inte alls någon likformighet. Här har vi genom ett beslut skapat mycket stora olikformigheter bland de anställda i företagen, där bl.a. kvinnorna och deltidsanställda har drabbats hårdare än andra, därför att de också har lägre löner. Det visar sig att det där finns lyxsubventioner som har tillkommit just med utgångspunkt i det här beslutet. Hur kan statsrådet påstå att det skulle vara likformighet man har åsyftat, när man egentligen åstadkommit mer och mer av olikformighet och ökade kostnader för företagen?
Herr talman! Jag vidhåller att vi har skapat en likformighet i beskattningsreglerna. Att det sedan finns arbetsgivare som hanterar sin personal på olika sätt -- vissa vill ge lunchsubventioner och andra vill inte göra det -- må det vara hänt. Det är inte en fråga för skattepolitiken. Vi kan knappast förhindra den olikformigheten, såvida vi inte inför en mycket hård centralstyrning i detta land när det gäller personalvård och personalförmåner på landets alla arbetsplatser. Jag tror väl ändå inte att det är Görel Thurdins avsikt att föreslå något sådant.
Herr talman! Någon hård centralstyrning har jag verkligen inte föreslagit utan snarare det omvända. Jag kan däremot konstatera att vi nästan till leda har hört om detta med likformigheten när det gäller mervärdeskatten. Nu handlar det här inte om detta. Men det har visat sig att inte heller det har hållit i långa loppet. Det finns ingen klar likformighet eller enhetlighet, eftersom gränsdragningar alltid måste ske. Denna skattereform är mer till för att skapa en likformighet för byråkratin men inte alls till för den olikformade verklighet som vi politiker har att möta.

Herr talman! Lars Norberg har frågat mig på vilket sätt regeringen avser att genom skattepolitiken visa sin miljövänlighet när det gäller trafiken. Strävan efter en bättre miljö har under senare år i allt högre grad kommit att påverka skattepolitiken. Skatternas utformning har därmed blivit ett viktigt instrument i miljöpolitiken. Under det senaste året har denna utveckling förstärkts, inte minst vad gäller trafiken. Genom skattereformen skedde en kraftig omfördelning av skatteuttaget, så att skatten på arbete och sparande sänktes och i stället skärptes på konsumtion, energi och miljöskadliga ämnen. För trafiken innebar reformen att bensinpriset höjdes kraftigt, med ca 35 %, medan kostnaden för kollektivtrafiken höjdes med endast 6--8 %. Därmed stärktes kollektivtrafikens konkurrenskraft väsentligt, vilket också har bidragit till att kollektivresandet ökar och bilåkandet minskar för första gången på många år. Även tågets konkurrenskraft har stärkts gentemot flyget och bilen. Miljöklasser och förändringar av försäljningsskatten införs för nya personbilar, lastbilar och bussar. Accisen blir lägre för särskilt miljövänliga fordon och högre för sådana fordon som enbart uppfyller lagens minimikrav. Skatteskillnaden mellan blyad och oblyad bensin ökar så att försäljningen av blyad bensin och därmed utsläppen av bly kan nedbringas ytterligare. Miljöklasserna för dieseloljor skärps ytterligare för att påskynda övergången till renare bränslen för bussar och lastbilar, inte minst i storstäderna. Som framgått av min redogörelse används skatter för att åstadkomma en mer miljövänlig trafik i betydande och ökande utsträckning. Lars Norbergs påstående om motsatsen saknar grund.

Herr talman! Bertil Danielsson har frågat bostadsministern när regeringen avser att effektuera en av riksdagen gjord beställning avseende justeringar i reavinstreglerna för bostäder med anledning av det nya bostadsfinansieringssystemet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Inom finansdepartementet pågår för närvarande ett arbete med de skattefrågor -- däribland den som Bertil Danielsson tar upp -- som föranleds av det nya bostadsfinansieringssystemet. Den lagstiftning som krävs är av den karaktären att ett regeringsförslag måste föregås av remissbehandling. Arbetet bedrivs därför med den inriktningen att förslag till ändrade skatteregler inom kort skall redovisas i en departementspromemoria. Avsikten är att ett regeringsförslag i ämnet skall lämnas till riksdagen i höst.

Herr talman! Jag vill inte föregripa det kommande förslag som jag har aviserat men som vi inte är färdiga med. Bertil Danielsson får ge sig till tåls tills det är färdigt. Jag delar inte den beskrivning som Bertil Danielsson ger av beskattningen på detta område. För att upprätthålla principen om lika behandling av skatt på arbete och skatt på kapital är det viktigt att vi också har en fungerande beskattning av realisationsvinster på bostäder. Att slopa den eller införa en sådan ordning att den i praktiken inte fungerar skulle vara, menar jag, att bryta mot denna viktiga princip. Jag kan hålla med om att det system som vi nu har kan skapa vissa olägenheter i kombination med räntelånesystemet och att det över huvud taget i vissa delar är en svår pedagogisk uppgift att förklara hur systemet fungerar. Däremot anser jag att systemet i grunden är riktigt. Jag kan alltså inte hålla med om att det skulle vara felaktigt att ta ut skatt på det sätt som görs.
Herr talman! Statsrådet vill inte jämställa bostäder och kapital i beskattningshänseende. Men det finns trots allt en avgörande skillnad, nämligen att människor har bostäder för att bo i och inte för att spekulera eller göra sig förtjänster. Det helt övervägande antalet människor har eller skaffar sig en bostad för att bo i. Det är orimligt att den som tvingas flytta skall betala stora skatter bara för att man flyttar från en bostad till en annan som kan vara likvärdig. Det finns skrämmande exempel där handikappade har flyttat ett våningsplan ner i ett hus och därmed fått betala reavinstskatt. Så kan det inte få vara. Statsrådet säger att det är en pedagogisk uppgift att förklara detta. Jag tror att det är mer än så. Detta är en skatt som egentligen är felaktig, och i ett sådant läge hjälper det nog inte med en god pedagogik.

Herr talman! Om jag tolkar statsrådet rätt, skall de handikappade få betala priset för att någon eventuellt kan göra sig en liten förtjänst. Det synsättet kan i varje fall inte jag dela. Hur kommer det sig att länder som Belgien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien inte har någon flyttskatt alls? Norge har en gräns på ett år, Finland två år liksom Danmark och Tyskland. I vår omvärld är det endast Österrike som har en skatt på innehav som varat under fem års tid. Hur kommer det sig? Har de helt missat detta? Vilka motiv kan de ha för att göra på detta sätt?
Herr talman! Om man skall bedriva en effektiv politik till förmån för de handikappade, finns det instrument som är oerhört överlägsna de vi talar om i dag. En sådan politik bedrivs också, och det kommer vi att göra även i framtiden. Den åtgärd som Bertil Danielsson föreslår, slopad eller lindrad skatt på reavinster, kommer till helt övervägande del att vara till förmån för människor med höga inkomster och stora förmögenheter. Det är ingen god fördelningspolitik. Jag anser inte att vi till varje pris behöver efterlikna förhållanden i andra länder i den mån man där för en politik som inte överensstämmer med våra värderingar om en rättvis fördelningspolitik.
Herr talman! När det gäller synsättet har vi tydligen helt olika utgångspunkter. Jag utgår från att bostäder är till för att bo i och inte i främsta rummet, som statsrådet tycks utgå från, för att spekulera i och göra sig förtjänst av. Det är faktiskt inte på det sättet. Nästan samtliga familjer i vårt land skaffar sig en bostad för att bo i den och inte i syfte att spekulera eller göra sig förtjänst. Vi måste ändra på den inställningen. Där har vi kanske en pedagogisk uppgift att fylla, nämligen att förklara de rätta förhållandena.

Herr talman! Moderata samlingspartiets samlade skatteförslag är finansierat. När det gäller just flyttskatten inbringar den ganska litet. Det är inte fråga om särskilt stora belopp, och i detta hänseende kommer de inte att kullkasta någons budget. Vad jag är ute efter är att skapa en rättvisa och en bostadsmarknad som fungerar. Det kan inte vara rimligt att man tvingas bygga fler bostäder i vårt land därför att inlåsningseffekterna blir så påtagliga så att människor inte kan, vågar eller vill flytta eftersom de drabbas av en skatt, och t.o.m. en skatt på en förlustförsäljning. Så kan vi ändå inte ha det.
Herr talman! Jag konstaterar att Bertil Danielsson uppenbarligen tycker att det byggs för mycket bostäder i detta land. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker det är bra att vi bygger så pass många bostäder som vi gör. De behövs. Vidare föreslår bl.a. moderaterna att man skall dra ner på bostadsbidrag och andra bostadssubventioner som i första hand går till människor med låga inkomster. Det är uppenbarligen den typen av försämringar för låginkomsttagare och barnfamiljer som skall betala de skattelättnader som Bertil Danielsson vill ge för spekulanter och miljonärer.
Herr talman! I andra sammanhang kritiserar regeringen och socialdemokraterna det förhållandet att det finns lägenheter som inte bebos varje dag under årets alla dagar. Men i detta sammanhang hälsar statsrådet uppenbarligen detta faktum med tillfredsställelse. Det finns ungefär 200 000 fler lägenheter än hushåll i vårt land. Detta vill statsrådet underblåsa genom att skrämma människor att inte flytta när de egentligen skulle vilja det.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att detta var en intressant information till alla de ungdomar i storstäderna som har svårt att skaffa sig en bostad eftersom det råder bostadsbrist: Moderaterna avser att dra ner bostadsbyggandet och anser att det finns för många bostäder i detta land.
Herr talman! Om vi nu skall gå in på en annan fråga, som statsrådet uppenbarligen är intresserad av, kan vi nog konstatera att det nya lånesystemet med räntelån kommer att förhindra att bostäder över huvud taget byggs på landsbygden. Vem vågar ikläda sig en skuld på 1 milj.kr. som efter några år kryper upp till 1,5 milj.kr. och mer? Detta förhållande tror jag inte är möjligt att förklara ens med den bästa pedagogik.

Herr talman! Knut Wachtmeister hade hoppats på en mer förstående inställning. Jag vet inte vad det är jag skulle ha varit förstående inför. Jag har den största förståelse för upprördheten över att man inte kan få fast den som gör ett grovt brott och bestraffa den. Jag har i mitt svar försökt att redogöra för den lagstiftning vi har, för de krav på bevisning vi har och att det finns mycket vida möjligheter med vår lagstiftning att fälla var och en till ansvar för medverkan till brott. Det behöver inte finnas bevis för vem som har varit gärningsman. Det räcker med att man finner bevis för vars och ens medverkan. Vår lagstiftning ger dessutom möjlighet att se mycket allvarligt på varje medverkan. Man kan döma en medhjälpare till ett lika strängt straff som han hade fått om han själv hade varit den som utfört huvudbrottet. Knut Wachtmeister ställer ändå frågan till mig om att det måste vara en mer rättvisande påföljd. Då frågar jag: På vad? Vilken fråga är det Knut Wachtmeister vill att jag skall utreda? Bengt Harding Olson säger att han har en principfråga och han formulerar den på det viset, om jag förstått saken rätt, att det finns ett allvarligt glapp mellan rättsmedvetandet och den lagstiftning vi har. Han är upprörd över att jag accepterar rättsläget. Han vill ha ändringar till stånd. Bengt Harding Olson är utbildad jurist. Jag skulle tacksamt ta emot någon anvisning om i vilken riktning Bengt Harding Olson anser att den lagstiftning vi har behöver ändras för att säkerställa att den här typen av situationer inte uppstår, där de rättsbildande myndigheterna -- polisen och åklagaren -- inte lyckas att säkerställa tillräcklig bevisning för att fälla en gärningsman till ansvar. Olson vill åtgärda för att polis och åklagare skall ha bättre möjligheter att säkra bevisning? Bengt Harding Olson menar väl ändå inte att vi skall minska på kraven på bevisning?
Herr talman! Justitieministern sade att jag efterlyser en mer förstående inställning från justitieministerns sida. Ja, det gjorde jag därför att jag inte tycker att det som har skett är acceptabelt. En tidning skrev: ''Skall du ha ihjäl någon, ta med en kompis så går du fri.'' Detta måste ju medföra att det blir ett incitament för andra skumma figurer att komma undan ansvaret för ett begånget brott på det här viset. Justitieministern sade att hon har redogjort för den lagstiftning vi har, men det var inte det jag efterlyste. Jag efterlyste ett försök till ändring och att den rättvisande påföljden skulle vara, som jag sade inledningsvis, att ett brott i samverkan skall kunna få ett visst resultat i strafflagstiftningen. Dessa två män har uppenbarligen bägge två gjort sig skyldiga till ett allvarligt brott, även om den ene stod stilla och tittade på när kompisen slog ihjäl en åldring med en stekpanna efter att först ha brutit fingrarna på honom och misshandlat honom i övrigt.